Fru talman! Finansministern hade vänligheten att säga några ord till uppbyggelse för nykterhetsrörelsen i det här landet. Jag skulle i all stillhet vilja replikera honom, när han läser det här protokollet, att arbetarrörelsen har sugit oerhörda krafter ur denna nykterhetsrörelse — och det är fråga om det här landet med dess starka socialdemokrati hade varit där det är i dag om inte nykterhetsrörelsen hade varit något av en plog i denna samhällsomdaning. Nykterhetsrörelsen förde tillsammans med arbetarrörelsen och väckelserörelsen en kamp för ett annat samhälle, och den ideologi som då låg bakom var mycket enkel. Man ville å ena sidan vara solidarisk med sin kamrat på arbetsplatsen, man ville hjälpa honom till rätta i personliga avseenden. Å andra sidan ville man inte nöja sig med detta, utan man ville omvandla samhället. Och även om vi inte kan få tillbaka den tiden och idéströmningarna sådana som de var just då, är det något av denna dubbelsyn som man skulle önska tillbaka i dagens sociala debatt. Vi ser nämligen gärna det hela så, att om vi bara ändrar samhället ändrar vi allting — vi ändrar därmed människan. Men så enkelt är det naturligtvis inte, utan människans syn på livet och tillvaron måste också förändras. Två utvecklingstendenser måste således gå parallellt. Skatteinstrumentets inverkan på den alkoholpolitiska utvecklingen har också varit uppe i debatten. Man kan givetvis se det hela enbart från fiskal synpunkt, men jag tror inte att vi skulle ha den skattepolitik vi har när det gäller alkoholen om vi bara hade den utgångspunkten. Vi använder i stället skatteinstrumentet i alkoholpolitiskt syfte, och det som gör en något betänkt är att denna argumentation har skjutits i bakgrunden. Varje gång frågan om beskattningen tas upp börjar man överväga om man tjänar på det hela eller inte, dvs. om man beskattar så högt att konsumtionen går nedåt och summeringen blir att man gör en förlust rent ekonomiskt. I det sammanhanget vill jag påminna om att slutresultatet av hela detta förlopp ligger längre fram i tiden och naturligtvis måste vägas. Jag syftar på de sociala verkningarna. Man måste framhålla att det är i slutskedet som det framgår att man förlorar på en politik som släpper fram alkoholen i ökad utsträckning. Det har sagts — och det uttalandet har verifierats — att Sverige ligger på tjugoförsta plats när det gäller alkoholkonsumtion. Finansministern drog den, tror jag, inte alldeles oriktiga slutsatsen att Sverige, som är ett land med hög konsumtion rent allmänt, egentligen borde ligga ännu längre ner på denna lista. — Jag vill göra den kommentaren, att Sverige naturligtvis inte alldeles utan vidare har fått den här placeringen relativt långt ned på listan. Det kanske också hör ihop med den nykterhetsrörelse som har funnits och med den anda och de idéer den har spritt omkring sig — även till folk som inte är organiserade nykterister. Vi har haft en restriktiv alkoholpolitik, och det har funnits en restriktiv syn på dessa ting ute bland allmänheten. Vad vi är rädda för i den här situationen och i andra sammanhang, när vi diskuterar dessa frågor, är att vi skall förlora den plats som vi har i den här tabellen och att vi skall komma upp bland dem som har en högre konsumtion. Det är precis vad som har skett under de år som mellanölet funnits — då vi har ökat vår totala alkoholkonsumtion ganska betydligt. Ja, fru talman, det finns naturligtvis ingen anledning för mig att hålla ett nytt anförande i huvudfrågan och återupprepa mycket som redan har sagts. I huvudsak kan jag instämma i vad Erik Wärnberg sade i sitt anförande. Om vi hade samma regler som i den amerikanska kongressen, skulle jag till protokollet, fru talman, lämna in den artikel av Olle Alsén som i dag har stått i Dagens Nyheter. Den plats som artikeln har fått säger något om hur situationen har ändrats. Dagens Nyheter var en av de tidningar som arbetade mycket hårt för att mellanölet skulle införas. Det hedrar tidningen att den nu valt en annan linje — placeringen av artikeln tyder på det — och att tidningen nu har insett att situationen är sådan att man måste ta en annan ställning. Tillsammans med några kamrater har jag väckt en motion om alkoholreklamen. Det har i denna debatt sagts ganska mycket om att vi skall försöka att inifrån förändra vår situation och inte gå fram med tvångsmedel eller förbudsregler. Är det då inte ganska egendomligt att vi i Sverige tillåter denna reklam att florera nästan alldeles fritt? Jag säger ”nästan alldeles fritt”, för det finns vissa restriktioner genom att vi har ett statligt monopol genom Vinoch spritcentralen, som kan hindra viss reklam. Vi känner till den kampanj det var fråga om när mellanölet infördes 1965; den har vi ju blivit påminda om här. Vad man då gjorde har konsumentombudsmannen, som mycket påpassligt lagt fram ett papper om maltdrycksreklamen i januari 1972, alltså bara för några månader sedan, påvisat. Bryggerierna hade som målgrupper för det första de äldre öldrickarna, för det andra ungdomen och kvinnorna och för det tredje personer som föredrog utländskt öl. I det sista fallet var man naturligtvis rädd för den utländska konkurrensen — det gällde att hävda de svenska företagen. När man riktade sig till det första gruppen, de äldre öldrickarna, gällde det att betona smaken som det väsentliga. För ungdomen och kvinnorna var det stämningen och den trevliga samvaron man betonade. För den tredje gruppen, dvs. de som föredrog ett utländskt öl men skulle förmås att övergå till svenskt, var det exklusiviteten man förde fram. Det var alltså bättre med ett svenskt öl än med ett utländskt. Det har riktats många angrepp mot den reklamen, och jag skall inte upprepa det. Jag vill bara hänvisa till att skolöverstyrelsen riktade skarpa angrepp bl.a. mot reklamutformningen för ölmärket Three Towns, som uppfattades såsom särskilt ungdomsinriktat. Vi vet att denna kritik ledde till vissa begränsningar i fråga om reklamen, men fortfarande finns den kvar i sina huvudformer. Framför allt gäller detta på hela alkoholfältet. Frågan har diskuterats utifrån den utgångspunkten att man inte kan gå förbi tryckfrihetsförordningen. Man måste alltså ändra på den. Enligt uppgift kommer massmediautredningen ganska snart att framlägga ett förslag som går ut på att tryckfrihetsförordningen skall ändras så att man kan införa reklamförbud för alkohol. Detta skulle öppna vägen. Beslutet måste fattas nästa år, man måste avvakta ett nyval, och sedan kan man eventuellt få ett beslut år 1974 och möjligen från år 1975 få ett förbud mot reklam. Det har i varje fall tidigare funnits mycket starka krafter som arbetar för att man skall gå fram på denna förbudslinje. Det måste anses helt orimligt att sätta i gång hela reklamapparaten för att få sälja en vara, som onekligen är till uppenbar skada för många människor. Men det är naturligtvis ett inslag i det kommersialiserade samhälle vi lever i, och många har av den anledningen fått acceptera det hela.

År 1957 tog man bort den möjlighet som tidigare fanns och som även utnyttjades. Förut var ordalydelsen den att det ”skulle stå i strid med alkoholpolitikens målsättning”, och det ändrades till att det ”uppenbarligen skulle stå i strid med alkoholpolitikens målsättning”. Det betydde att mycket starka skäl måste ligga till grund för att få träffa sådana här avtal. Vi föreslår en mycket enkel ändring, nämligen att ta bort ordet ”uppenbarligen”. Vi föreslår i vår motion att man skall anhålla att Kungl. Maj:t vidtar en sådan förändring i rusdrycksförordningen och att riksdagen uttalar sig för att ett allmänt reklamförbud för alkohol införs så snart detta är möjligt med hänsyn till tryckfrihetsförordningen. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till motionen 885 i detta stycke. Om ett par timmar skall vi gå till votering i huvudfrågan som gäller om vi skall ha mellanölet kvar eller inte.

På det viset tar man bort pilsnern och får ett mellanöl med lägre alkoholhalt. På det sättet kommer man ned i fråga om berusningseffekten. Enligt vad som sägs av dem som har forskat i det här, skulle man på det viset klara problemet ganska bra. Till betänkandet har fogats en reservation av herr Wikner, som tidigare har talat för den. Jag ber, herr talman, att få meddela att om utskottsmajoriteten förlorar, vilket jag inte hoppas, kommer jag för min del att rösta för herr Wikners reservation. Utan någon längre argumentation ber jag också att få stryka under vad som står i det särskilda yttrandet av herr Engkvist m.fl. om samhällets inflytande på bryggeriindustrin. Det måste vara orimligt att man överlåter en del av alkoholhanteringen på den privata industrin. Det bör åtminstone vara ett avgörande samhällsinflytande på detta område. Man kan naturligtvis också tänka sig en ren socialisering. Man kan också överväga att socialisera distributionen. Jag ber, herr talman, att få understryka vad som sägs i det särskilda yttrandet.

Herr talman! Under de cirka sju år som gått sedan riksdagen godkände försäljning av mellanöl här i landet har man fått klara bevis på vilket felaktigt beslut detta var. Det har verkligen klarlagts att de som 1965 kämpade mot mellanölet har rätt i sin uppfattning. Man kan rent av säga att verkligheten blivit värre än vad som då befarades. Då trodde man att mellanölet skulle ge upphov till en övergång från starkare alkoholdrycker till svagare. Så blev ingalunda fallet. Som exempel kan nämnas att pilsnern har fått stryka på foten för mellanölet, och följden blev inte, som man då trodde, minskad konsumtion av starköl. En dryck som skulle bli den verkligt ofarliga måltidsdrycken blev i stället en dryck som dragit många människor i fördärvet. Speciellt gäller det ungdomen, långt ned i grundskoleåldern. Därför har mellanölet skapat verkliga vådor. Våra socialvårdande myndigheter kan vittna härom från landets alla delar. Framför allt barnavårdsmyndigheter och skolmyndigheter ser med djup oro den pågående utvecklingen. Skolundervisningen försvåras, och många ungdomar företer redan i grundskoleåldern större eller minre skador av alkoholdrickandet. Mellanölet har också för många blivit inkörsporten till en svårbemästrad alkoholism. Man blir mer än betänksam, när man läser en motion till årets riksdag, nr 1629 av herr Wennerfors, han som blivit kallad ”mellanölets fader”. I denna motion har herr Wennerfors hemställt att åldern för rätt till inköp av mellanöl skall i förhållande till finansministerns förslag sänkas med två år, till 16 år. Motionen har författats av herr Wennerfors under en tid då sociala myndigheter, skolmyndigheter, polismyndigheter etc. med verkligt allvarlig oro ser det tilltagande alkoholmissbruket såväl bland barn och ungdom som bland vuxna människor. Den har likaså författats i en tid då även ungdomen själv genom sina organisationer verkligen ropar på hjälp mot det som alkoholhanteringen, inte minst utbudet av mellanöl, åstadkommer. Jag frågar mig: Vems intressen går man? Inte är det i varje fall ungdomens intressen! Herr talman!

Jag hörde häromdagen en person säga: ”Jag dricker gärna en mellanöl, men för våra barns och för vår ungdoms skull hoppas jag att skatteutskottets majoritet vinner riksdagens gillande.” Detta var tänkvärda ord som jag hoppas skall hörsammas av en överväldigande majoritet av denna kammare. Därför yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag i dess betänkande nr 30.

Herr talman! Finansministern frågade här nyss varför mellanölet blivit så kontroversiellt. Svaret kan enkelt uttryckas så: Mellanölet har drabbat ungdomen. Det är inte förvånande att så många har reagerat här. Vi på Gävleborgsbänken har fått ett telegram från nykterhetsrörelsen i Arbrå, där det heter: Rädda ungdomen! Rösta bort mellanölet! När mellanölet lanserades i vårt land skedde det enligt finansministerns eget uttalande i syfte att föra över alkoholkonsumtionen från starkare till svagare drycker. Det är enkelt att konstatera att den målsättningen inte har nåtts. Det har också sagts ifrån vid upprepade tillfällen i eftermiddag och i kväll. Andra talare har emellertid återkommit med ett påstående om att man skulle ha lyckats med denna uppgift. Jag vill därför peka på att medan vi år 1964, alltså innan mellanölet infördes, hade en konsumtion av alkoholstarkare drycker än mellanöl av 4,19 liter 100-procentig alkohol per invånare hade vi förra året, 1971, en konsumtion av 4,55 liter, en ökning med 8,5 procent. Det är fakta som jag har hämtat ur propositionen. Därtill kommer att den samlade alkoholkonsumtionen mätt i samma mått har ökat från 5,44 liter till 7,01 liter per invånare, en ökning med 29 procent. Den fråga som vi nu behandlar gäller i första hand vårt samhällsansvar, ansvaret för det släkte som kommer. Larmrapporterna om mellanölets skadeverkningar har varit många. Jag har i ett par interpellationsdebatter med finansministern på ett tidigt stadium redogjort för en del av dem. Så sent som i går kväll fick vi via TV besked om att mer än hälften av de manliga ungdomarna inom Stockholmsområdet i åldern 17—20 år som besöker ungdomsgårdarna riskerar att bli alkoholister på grund av mellanölskonsumtion. 28 procent av pojkarna i åldern 14—16 år och 12 procent av flickorna löper samma risk. Bland ungdom över huvud taget löper 21 procent av pojkarna i åldern 17—20 år samma risk och 9 procent av flickorna. Det är alltså inte det lilla problem som finansministern ville göra det till. En omfattande ungdomsalkoholism håller enligt samstämmiga uppgifter från dem som står problemen nära på att utvecklas och detta i ett accelererande tempo. I det läget borde det stå klart för alla i ansvarig ställning att det krävs kraftåtgärder för att förhindra att en stor del av vår ungdom blir alkoholberoende. Här måste solidariteten med det uppväxande släktet väga tungt. Förslaget om en lagstadgad 18-årsgräns för rätt till inköp av mellanöl löser på intet sätt problemet. Det har sagts här tidigare, och jag vill stryka under det. Så länge mellanölet får säljas fritt i livsmedelsbutikerna kommer det att vara den beroendeframkallande sällskapsdryck för vår ungdom som det är för närvarande, och äldre kamrater kan förse yngre med obegränsade mängder mellanöl. fortsätta?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

Herr talman! Låt mig börja med ett tillrättaläggande. I de livliga förhandsspekulationerna i press och radio om hur den votering som skall äga rum om några timmar kunde väntas utfalla har många ägnat sig åt funderingar rörande, skall vi säga, den alkoholpolitiska strukturen i olika partier. Jag har framför mig 4 å 5 rader som är hämtade från en sändning i radions morgoneko men lika gärna kunde ha varit hämtade ur vilken som helst av flera tidningar de senaste dagarna och som lyder så här: I den moderata riksdagsgruppen finns bara två organiserade nykterister och partiet agerade på sin tid hårt för att mellanölet skulle införas. Men åtminstone sju, kanske drygt tiotalet moderater tycks nu vara inställda på att rösta för förbud. De gör det bl.a. därför att de är rädda för att partiet i den allmänna debatten skall stämplas som ett ölparti som går bryggeriindustrins ärenden. Dessa få rader innehåller fyra konkreta påståenden, av vilka ett är formellt korrekt men reellt osant, ett annat kan komma att visa sig någorlunda sant om ett par timmar, och två är helt utan verklighetsunderlag. Det lär vara formellt korrekt att det i moderata riksdagsgruppen finns bara två organiserade nykterister. Det är korrekt, om man trycker på organiserade. Bara två av gruppens ledamöter lär tillhöra någon av riksdagens nykterhetsgrupper. Därmed är inte sagt att det inte finns fler nykterister. Jag hade för några timmar sedan nöjet att äta middag med en, och det finns fler. Man kan alltså vara nykterist utan att vara ansluten till riksdagens nykterhetsgrupper. Det är icke sant att partiet på sin tid agerade hårt för att mellanölet skulle införas. Det finns ingen särskild skillnad mellan partierna därvidlag. Riksdagstrycket vittnar helt entydigt. Dåvarande högerpartiet gjorde icke på något sätt någon särskild insats, vare sig 1957 eller 1965. Det är ett fritt uppfunnet påstående. Enskilda ledamöter i alla grupper gjorde energiska insatser, inte fler i högerpartiet än i något annat parti. Det är möjligt att sju, kanske tiotalet ledamöter i moderata gruppen kommer att rösta för förbud, som det sägs. Jag gör det i varje fall. Men jag gör det inte därför att jag skulle vara rädd att stämplas som företrädare för ett ”ölparti” som går bryggeriindustrins ärenden. Man söker inte alibi för en gärning som man icke har begått. Jag kan säga så mycket som att jag aldrig i min politiska omgivning hört någon människa säga ett ord till försvar för den ansvarslösa och hysteriska introduktionen av mellanölet 1965 eller för den lika ansvarslösa reklamkampanj på temat ”Det är skönt! ” för ett par år sedan. Fördömandena är lika entydiga i denna politiska miljö som i någon annan som jag upplevt. Vi behöver icke något alibi för ett beroende som inte finns. Jag har velat säga detta för att tillrättalägga inte ett utan många försök att på ett felaktigt sätt analysera ett partis alkoholpolitiska struktur. Jag vill gärna rikta ett tack till finansministern, ett senkommet tack som jag tror att jag uttalar, utan formellt uppdrag, på en enhällig Bohusbänks vägnar för att finansministern hade kurage för några år sedan att avbryta försöket med fri starkölsförsäljning i Värmland och Bohuslän. Om någon därefter sagt finansministern att han ingrep för tidigt, så vågar vi försäkra honom att det gjorde han inte. Han ingrep i sista ögonblicket. Vi vet det. Han är värd ett tack för att han hade kurage att göra det den gången. Jag vill, herr talman, titta något på ett par tre av de argument som anförts för att vi inte skall göra några nämnvärda förändringar i den nuvarande mellanölsmarknadsföringen i Sverige. Ett argument som jag har särskilt svårt att förstå är närmast parlamentariskt formellt. Det klagas över att alkoholpolitiska kommittén skulle ha blivit på något sätt sidsteppad eller överkörd. Vad är det som hänt? Den debatt vi för är knuten till en proposition som bygger på ett i vanlig ordning avgivet förslag från alkoholpolitiska kommittén. Man har avgivit sitt betänkande, man har fått det remissbehandlat, vi har fått en proposition utformad vilken dessutom följer utredningens förslag i allt väsentligt. Jag vet inte någon utredning som blivit bättre tillgodosedd än så. Att det sedan råkar finnas människor såväl i som utanför riksdagen som icke delar de slutsatser som kommittén kommit till utan underkänner dess resultat är en annan sak. Men den har behandlats precis som utredningar brukar behandlas. Jag har personlig erfarenhet av att utredningar blir väsentligt grövre sidsteppade än så. Man säger också att ett förbud eller väsentligt skärpta restriktioner för mellanölsförsäljningen inte löser några problem. Naturligtvis inte! Jag är inne på mitt åttonde riksdagsår. Jag kan knappast minnas att jag deltagit i något enda beslut här på åtta år där vi har ansett att vi med ett beslut löst något problem. Det är ju inte så det går till. Vi lägger pussel med delbeslut och delreformer på det ena området efter det andra i förhoppningen och ibland i en relativt trygg vetskap om att det skall lösa någon liten del av ett problem, och sedan tar vi nästa bit. Jag vill starkt understryka att ingen har hävdat att vi löser det alkoholpolitiska problemet i Sverige med restriktioner på mellanölet. Vi kan möjligen hoppas att lägga någon bit till ett pussel som så småningom skall bli åtminstone något steg i riktning mot en lösning. Mer har ingen hävdat, och därför är det onödigt att motbevisa ett påstående som aldrig framförts. Sedan måste jag, herr talman, säga att den statistik som då och då under debatten anförts, såvitt jag kan bedöma, är helt ointressant och utan varje bevisvärde åt båda hållen. Om min hustru och jag som vi gjort i många år regelbundet delar en flaska öl till middagen har det inte någon innebörd för samhället utom möjligen några ören i herr Strängs kassakista. Det varken ställer eller löser något alkoholpolitiskt problem. Om vi upphör, som vi har gjort och som sannolikt 10 000-tals, kanske 100 000-tals svenska familjer de senaste par tre åren gjort, att dricka mellanöl till middagen och dricker lättöl eller isvatten kanske av ekonomiska skäl — det är många hushåll som gjort det, ytterst många — då har det inte heller någon alkoholpolitisk innebörd. Det är totalt ointressant. Vi har inte löst något problem, eftersom det inte fanns något problem att lösa. Vi har böjt ned kurvan över mellanölsförsäljningen, om vi är tillräckligt många. Men det är alldeles ointressant. Om samtidigt som jag minskar min konsumtion med en mellanöl om dagen någon 10 eller 12-åring någonstans börjar förbruka i genomsnitt en mellanöl om dagen — de båda företeelserna behöver inte ha något samband med varandra — då händer ingenting med statistiken, då ligger kurvan stilla. Men då har det verkligen inträffat någonting socialt. Då har det såtts ett frö som kan — inte måste — utvecklas till ett problem som vi får att brottas med. Den typen av statistiska förändringar på ganska kort sikt och med bråkdelar av centilitrar, litrar och procent är ointressant. Därmed vill jag inte förneka att den totala konsumtionen, mätt i ren alkohol eller hur man vill uttrycka den, sedd på lång sikt och när det är fråga om stora förändringar, kan vara en sorts grovt mått på framgång eller misslyckanden i alkoholpolitiken. På kort sikt och med små variationer är den helt utan bevisvärde åt båda hållen. Vi har, herr talman, enligt min mening dess värre två inte särskilt bra förslag att välja mellan i dag. Vi har regeringsförslaget, stött av ett antal reservanter och grundat på alkoholpolitiska kommitténs förslag om en 18-årsgräns. Många har redan sagt att det är ett slag i luften att införa ett förbud som redan gäller. Också jag betraktar det som ett slag i luften. Om det är en lag eller en överenskommelse spelar inte så stor roll om de som har att hantera den redan gör så gott de kan eller — för att knyta an till herr Wärnberg — i vissa fall så gott de vågar för att upprätthålla den. Då blir ingenting bättre för att man ändrar formen för förbudet. Finns det sådana som är tillräckligt samvetslösa — och det gör det —, finns det handlande som säljer mellanöl till barn oavsett om förbud gäller eller inte, då är man också tillräckligt samvetslös för att bryta varje lag där man inte riskerar att verkligen få sota för brottet. Vi har inget förslag till övervakning eller kontroll som gör det troligt att den lagen skulle få större genomslagskraft än den frivilliga överenskommelsen. Sedan satsar man 5 miljoner kronor på information. Jag är professionell informationsman och har varit det större delen av mitt liv. Jag tror på information — det är bra med information. Men jag är övertygad om att när det gäller den grupp konsumenter som jag alldeles speciellt tänker på — inte ölgubbarna, inte ens tonåringarna utan barnen, 8-, 10-, 12-åringarna — är de 5 miljonerna helt bortkastade. Barn är helt immuna mot varje försök till information i en fråga som denna. Varför? Ja, alla de som har haft barn, som har barn eller som vet någonting om barn vet också att för ungar i den åldern finns det en grundsats som ingenting kan rubba, nämligen att det hör till vuxna människors naturliga egenheter att missunna ungar allt som är kul och därför säger vi att det är farligt; men vi ljuger när vi säger det. De är helt övertygade om det. Vi når inte den gruppen konsumenter med någon form av information eller propaganda. Andra kan vi kanske nå, men det är just den gruppen som jag tänker på. När jag säger att även det andra förslaget är ganska dåligt gör jag det därför att jag inte tror att det får någon nämnvärd effekt. Jag är övertygad om att mellanölets introduktion och den roll det kommit att spela har haft en så starkt negativ effekt att vi verkligen måste skylla en betydande del av våra problem på just mellanölet. Men därmed är tyvärr inte sagt att vi löser samma problem genom att ta bort mellanölet. Vi löser inget problem för en enda vuxen alkoholskadad människa, en s.k. ölgubbe. Han dricker med i stort sett samma glädje — eller olust — och i stort sett samma kostnad fyra pilsner som tre mellanöl, och det blir samma effekt. Jag tror inte att vi löser några problem för tonåringarna på Sergels torg eller annorstädes. De har möjlighet att skaffa sig annat dricka om de vill, och många vill det. Möjligen hjälper vi till att lösa något problem för barnen — de mycket små barnen. Och det är det som är det för mig avgörande. Kan vi göra det, kan vi hoppas göra det, så är det värt försöket. Jag skall vara försiktig med dramatiska exempel och besvärlig statistik. Men det lär finnas ett par hundra ungdomar i 16-årsåldern och där omkring på våra mentalsjukhus — omhändertagna för en vård som de aldrig kommer att kunna släppas ut ifrån — med bestående, livsvariga hjärnskador av alkohol. Ett par hundra är inte mycket i en befolkning på 8 miljoner, där varje årsklass ungdomar är 100 000, men det är otäckt ändå. Det är ett fysiologiskt faktum att risken för bestående fysiska skador av alkohol är mångdubbelt större när konsumenten är mycket, mycket ung. Det är de outvecklade organen hos barnet som löper en mångdubbelt större risk att skadas än vad som gäller den vuxna människan. Och det behövs mindre mängder, mindre koncentrationer. Vi vet dess värre väldigt litet på det här fältet, men ungefär detta vet vi faktiskt eller har så goda indicier för att jag tycker vi har rätt att handla som om vi visste det. Är det en uppenbar risk att alla mellanölskonsumenterna — även de här barnen som jag talade om — går över till andra, kanske starkare drycker? Vi tror på det området, vi vet väldigt litet. Vi har nästan ingen statistik, och den vi har säger oss ingenting. Det enda vi har är vad man i en sorts överförd bemärkelse skulle kunna kalla litet klinisk erfarenhet hos folk som arbetar med de här problemen ute bland dem det gäller — och jag hör i någon mån dit. Den erfarenheten säger bl.a. att mellanölet i de här årsklasserna icke är en dryck bland andra, icke är ett berusningsmedel bland andra, som man utan vidare byter mot ett annat om det skulle försvinna. Mellanölet är en folkrörelse, i varje fall en ungdomsrörelse, med en alldeles speciell nimbus som icke utan vidare kan överföras till annat. Här har sagts att man kan hamna i thinnersniffning i stället. Vi har dess värre mycket thinnersniffning i dag. Men den som verkligen sysslar med sådant här vet, att trots att det finns många ”personalunioner” — ungdomar som är skadade av båda — är det egentligen ett svalg befäst mellan öl och thinner. De unga thinnersniffarna i dag är en sorts pariasklass i den yttersta sociala underklassen, som vanliga narkomaner och vanliga alkoholister inte vill ha med att göra, som är oberörbara. Det finns inte någon direkt förbindelse mellan thinner och öl. Detta är en klinisk erfarenhet och inte en gissning. Det finns mer som i varje fall tyder på att det kan finnas en god förhoppning om att mellanölet för en del av de här yngsta grupperna kan försvinna utan att självklart, direkt och automatiskt ersättas av någonting annat. Få människor har mer än jag och mina meningsfränder talat om vikten av att vi utkräver ett ansvar av den enskilda människan. Det måste vara föräldrars ansvar att barn inte får dricka öl eller än starkare saker. Ja, visst är det det. De flesta föräldrar klarar det ansvaret, men vi har några tiotusental barn i det här landet som inte i den mening vi lägger in i det har några föräldrar eller något hem. Det är klart att de rent biologiskt har haft föräldrar och kanske har det än, men det finns alltså några tiotusen barn för vilka vi inte har att räkna med något hem eller några föräldrar med ansvar och inflytande. Det är dem jag tänker på. De är inte få, och vi har ansvar för dem också. Herr talman! Det finns inte någon i denna kammare som är ovetande om att jag personligen tycker om öl och har satt i mig åtskilliga flaskor under årens lopp — och fortfarande gör det. Jag hör inte alls till ölets fiender. Men det är en sak, och det har icke med den fråga att göra som vi här talar om. Jag vill sammanfatta och upprepa: Det är inte något särskilt bra förslag som vi har att ty oss till. Jag tror inte att det är särskilt effektivt över vidare fält. Jag tror att det kan vara en hjälp på ett mycket begränsat område, men på ett för mig väldigt viktigt begränsat område — när det gäller riskerna för de små barnen. Av den anledningen, herr talman, så kommer jag och kanske, som det sades i radio, sju åtta av mina partivänner — vad vet jag? — och ett antal andra människor i riksdagen att rösta för utskottsmajoritetens förslag. Jag behöver inte ställa något yrkande, det är redan så många gånger framställt.

Herr talman! I anslutning till propositionen 1972:61 om ändring i ölförsäljningsförordningen har jag motionerat om att mellanölet skall ställas under rusdrycksförordningen, och det är med glädje jag konstaterar att utskottets majoritet har gått just på denna linje. Varför är då denna lösning så angelägen? Jo, därför att här finns i sanning ett problem som man måste tala allvarligt om. Man kan inte skildra situationen så att svenska folket slapp ut ur ett ”ölcelibat” — då vet man inte mycket om de samhällsproblem som har yppat sig och vuxit mer och mer just för de yngsta i vårt land. Detta är det första skälet: för ungdomens skull. Var och en som är intresserad av ungdomen och dess utveckling kan ju tyvärr så gott som dagligen ur pressen samla uppgifter från hela vårt land om ölberusad ungdom. Då kommer man och säger: Ja, det är sprit de har druckit i stället. Men vi hittar ju ölburkarna överallt ute i vårt land, så några dricker i alla fall de stora kvantiteter som ger de stora inkomsterna på mellanölet. Det gäller ungdom som överfaller och trakasserar äldre och ensamma, som slår ned jämnåriga, vandaliserar hem, sommarstugor och fritidsgårdar, som vållar allmän skadegörelse. Blundar man för dessa vardagens sorgliga realiteter, kan man ju rådfråga de metodiska och vetenskapliga undersökningar som föreligger just nu. De har nämnts i flera tidigare inlägg. De skiljer sig avgjort från en rad beställningsarbeten där man av allt att döma har tittat i facit innan man gått ut och letat intervjuobjekt. Jag tänker på en sådan undersökning som den överläkare Bengt Herulf i dagarna har framlagt med material omfattande ca 8 000 elever i nionde klass 1971. Resultatet av undersökningen ger doktor Herulf anledning att direkt utsäga att han hoppas att riksdagen skall bifalla utskottsförslaget att mellanöl bara skall få säljas på systemet. Detta redovisades i Dagens Nyheter den 12 maj. En annan undersökning utan förutfattad mening har företagits i ett län ute i vårt land — det kan betecknas som ett landsortslän, ett ganska stabilt och lugnt län utan några större städer. Det är Skaraborgs län, där länsskolnämnden har gjort en undersökning, omfattande ett tillfredsställande stort material — 3 639 elever. Bland slutsatserna återfinns uppgiften att mellanölskonsumtion förekommer redan i årskurs 6 och ”ökar kraftigt med tilltagande ålder för att i årskurs 8 omfatta 30 procent av eleverna”.

Finns det någon som vågar stå upp och förneka att de här problemen finns? Fråga då de många socialarbetare vid ungdomsgårdar som förklarar att de snart kommer att ge upp, om inte samhället ger dem stöd genom något ingripande för att förbättra situationen. Det andra skälet är att något måste göras för hemmens skull. Mellanölet kallades en gång av skolöverstyrelsens nuvarande chef ”ett socialt sabotage, ett av profitintressen dikterat attentat mot ungdomen”. Det omdömet står sig också i dag, tyvärr. Familjetragedier omvittnas av föräldrar, målsmän och kuratorer när ungdomar dras in i mellanölsgäng, när mellanöl uppenbart är inkörsporten till alkoholism och narkomani. Många här i kammaren som sysslar med ungdomar skulle kunna redovisa rader av fall ur verkligheten — förtvivlade föräldrar som ber att man skall använda deras familj som skakande exempel. Det är väl heller ingen i denna kammare som skulle inbilla sig — det har sagts förut, men det måste faktiskt framhållas många gånger — att vi löser alkoholproblemet och samhällsproblemen med en åtgärd som den att göra mellanölet svåråtkomligt. Men vad vi kan göra är att försöka lätta frestelsetrycket på ungdomarna, alltså ta bort något av den frestelse som kommer i deras väg. Förbud brukar inte lösa några problem, sade en av talarna i den här debatten. Men om man talar sig varm om faran av förbud — varför kallar man det bara förbud, varför kallar man det inte stöd åt de svaga? Det kan rent av innebära. i den mänskliga solidaritetens namn. en plikt att dra bort mellanölet ur den allmänna handeln. Det är helt enkelt fråga om vård av den andliga miljön. Vi bekymrar oss om mellanölsburkarna ute i naturen och talar om naturvård och miljövard. Men hur gör vi med problemet med innehållet i dessa burkar? Fråga vårt folk om inte miljövården på det andliga området är väl så viktig som vården av den yttre miljön. Det är stora, stora skaror i vårt land som svarar ja på den frågan. Men det är inte i största utsträckning de som får komma till tals i massmedia och hos remissinstanser. Och att riksdagen har intagit en så avgjord hållning och begärt att få frågan uppförd på dagordningen gång efter gång beror väl just på att vi riksdagsledamöter har mera förankring ute i Sveriges folk än en hel del av remissinstanserna. Här kommer också frågan om reklam och information in i bilden. För närvarande ligger reklamen för mellanölet mycket lågt i fråga om appeller till ungdomen. Men man söker sig oavbrutet nya vägar in mot den. En av de försåtliga, långsiktigt verkande reklammetoder som man nu tillgriper inriktar sig på de unga kvinnorna. Här skulle ni, kvällströtta kammarledamöter, kunna få se kolorerad veckopress, som kanske skulle ha skakat er, men eftersom tiden är knapp får vi bara tänka oss alla de annonser som har varit synliga just i tidningar som vänder sig till kvinnorna. Det kan vara bilden av en ung kvinna som sitter och läser vid ett skummande glas mellanöl, ett romantiskt par, hårdraget ungt tecknat, som har det mysigt med ett par stora ölglas framför sig, eller ett korsord och ett glas öl när man skall ha det riktigt trevligt osv. En ny blomstring i mellanölsreklamen är att vänta, om utskottets majoritet blir nedröstad i dag. Det finns skäl att med uppmärksamhet följa utvecklingen på detta område. Men upplysning och information då? Dr Klaus Mäkelä har här redan blivit nämnd. Han är anställd vid alkoholpolitiska forskningsinstitutionen i Helsingfors och refererades nyligen i Dagens Nyheter. Det är ett yttrande av honom som jag tycker att man här kan referera, nämligen det där han själv talar om att han har vänt. Han har trott på fullständig frihet, men nu anser Mäkelä att det är ”en illusion att alkoholoch narkotikaproblem kan angripas genom upplysning och vädjan till förnuftet”. Vidare anser han att ”även restriktioner som verkar fåniga kan vara nyttiga i praktiken”. Men därmed är inte sagt att inte upplysningsverksamheten har ett avgjort värde. Det är många människor som har engagerat sig på den sidan, och inte bara nykterister. Det har framställts som om det bara var de, och det skall väl vara kvickt när man i det sammanhanget talar om supernykterister. Vi är många som inte är inskrivna bland nykteristerna. Jag hör själv till dem som inte är engagerad i någon nykterhetsrörelse. Men man kan väl se samhällsproblemet för det. Vi vill inte se vikande positioner efter hand flyttas bakåt och allt längre bort när det gäller skydd och stöd åt de unga generationerna. Vi anser att solidariteten kräver att man ger de svaga stöd. Och det är rätt kusligt att få höra att det skulle vara en förlegad uppfattning att de starka skulle offra sig och ta ansvar för de svaga. Vad bygger vi då upp vårt samhälle på över huvud taget, om det inte är på den inre solidariteten?

De vädjade om att vi skulle avskaffa mellanölet. När man sett de ungdomarna, undrar man om det finns något större kapital i vårt land än vår ungdom. Och det uttalandet är skrämmande att indragningen av mellanölet till Systembolaget skulle medföra så stort inkomstbortfall för bryggerierna, aktieägarna, affärsmännen och staten, att man inte kan tänka sig att vidta den åtgärden. Vi satsar stora summor på sjukvård och på socialvård; kan vi då inte satsa den summan på vår ungdom? Har vi råd att utlämna vår ungdom till det priset? Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Alla beslut som under det senaste årtiondet fattats på alkoholpolitikens område har inneburit en försämring av nykterhetstillståndet i landet. Ändock har samtliga dessa beslut tagits i syfte att förbättra nykterhetstillståndet. Detta förhållande borde bättre än något annat klart illustrera att de idéer som i dag formar det nykterhetspolitiska handlandet är i grunden felaktiga. Under 1960-talet steg alkoholkonsumtionen i vårt land med närmare 50 procent. Det är den största ökning som någonsin har ägt rum under ett årtionde. Sedan länge befinner vi oss i världstoppen när det gäller förtäring av starksprit. Den liberalisering och det servicetänkande som kännetecknar dagens alkoholpolitik förorsakar en från år till år stigande konsumtion av öl och vin. Man kan inte ostraffat tillåta en fri försäljning och hänsynslös marknadsföring av en dryck som mellanölet. Det finns ett starkt samband mellan nivån för alkoholförbrukningen i ett land och alkoholskadorna. Det påstås ofta att genomsnittskonsumtionen är en ganska ointressant företeelse; det är inte totalkonsumtionen, utan de sociala, psykologiska eller medicinska faktorerna som finns i vissa individers bakgrund som gör dem särskilt känsliga för alkoholriskerna. Hur bestickande sådana påståenden än kan låta, överensstämmer de dock icke med verkligheten. Flera vetenskapliga undersökningar har gjorts på detta område, och man har funnit ganska entydiga bevis för att det inte finns några större skillnader mellan missbrukarna och de måttliga förbrukarna utöver att den förra gruppen dricker mer alkohol. Allt som orsakar en ökning av totalförbrukningen bland sällskapsdrickarna, de måttliga och skötsamma kommer också att medföra en motsvarande ökning av antalet alkoholister. Slutsatsen blir att man inte kan minska antalet alkoholister eller alkoholmissbrukare i farozonen utan att över hela linjen pressa tillbaka alkoholvanorna och minska alkoholförbrukningen över lag. Alkoholen är bedräglig i så måtto att skadorna i de individuella fallen låter vänta på sig — man kan konsumera alkohol i åratal utan att de sociala eller medicinska skadorna blir särskilt framträdande. Detta förleder många att tro att en ökning av den enskildes eller hela befolkningens konsumtion är betydelselös. Så är inte fallet. Såväl den enskildes som gruppens konsumtionsökning påverkar omfattningen av alkoholskadorna. Om man tar hänsyn till detta faktum är den kraftiga ökningen av alkoholkonsumtionen i vårt land mycket oroande. Särskilt betänkligt är det att konsumtionsutvecklingen i ett slag helt förändrat situationen inom ungdomsvärlden. Åldern för alkoholdebuten har på några år sjunkit från ca 17 till ca 14 år. Flickornas alkoholvanor är numera i stort sett lika med pojkarnas. Antalet absolutister har minskat mycket kraftigt, särskilt i ungdomsgrupperna. Berusning bland barn är inte längre en ovanlig företeelse. En alkoholfri ungdomstid är numera en önskedröm. Utvecklingen måste betraktas som mycket oroande med hänsyn till både de direkta skadorna i de individuella fallen och de framtida skadeverkningar som är att förvänta i form av ett tidigt etablerat, kvarstående alkoholmissbruk eller andra former av skador hos ett ökat antal människor. Kom ihåg att vi inte ännu har sett vad det betyder att alkoholvanorna brett ut sig i sådan utsträckning bland barn och ungdom. Först mot slutet av 1970-talet kan vi skörda frukterna av 1960-talets alkoholpolitiska sådd. Det ofta återkommande påståendet från alkoholliberalerna att vi måste ”lära oss att leva tillsammans med alkoholen”, betyder i klartext att vi får finna oss i att tiotusentals människor skall leva med en ofta invalidiserande alkoholskada och att ständigt nya människor skall sugas ned i malströmmen. Skall vi verkligen stillatigande åse detta? Alkoholproblemet är en utmaning mot det bästa i vårt samhälle: vår demokrati och vår välfärd. Vi måste ständigt och ihärdigt arbeta för att eliminera det. Vi bör se alkoholproblemet som en prövosten på vår förmåga att skapa ett mänskligare samhälle. Listan på omfattningen av alkoholskadornas konsekvenser på det ekonomiska och sociala området skulle kunna göras mycket lång. Vad kostar inte t.ex. alla de olycksfall i trafiken, på arbetsplatser eller under fritiden som förorsakas av alkoholpåverkan? LO:s ordförande Arne Geijer sade för någon tid sedan att skyddsombuden på arbetsplatserna måste få mera att säga till om. Det är ju fullt riktigt att allt göres för att motverka olycksfallsriskerna på arbetsplatserna. Men i det sammanhanget kan det vara intressant med en återblick och med en eftertanke. Minns ni systemstrejken i Sverige vårvintern 1963, då spritbutikerna landet runt nästan var tömda på alkohol? Under den tiden minskade både olycksfallen på arbetsplatserna och fylleriförseelserna. Folk kom i tid till jobben och arbetade effektivare. Flera vetenskapliga undersökningar har gjorts om vad som hände under strejken. Antalet olycksfall i arbetet sjönk kraftigt. Vid ett företag i Stockholm t.ex. fanns i normala fall en olycksfallstopp under februari-mars. Under spritstrejken försvann den helt. Minskningen av olyckstillbuden på denna arbetsplats var helt uppenbar under strejk perioden. Under fjortonde strejkveckan var olyckorna nere i 50 procent mot normalt och de olyckor som inträffade var heller inte så svåra som i vanliga fall. Men i takt med att systembutikerna kunde fylla sina tomma lager ökade olyckorna igen. Jag tror att det är dags att med allvar och handlingskraft gå till roten med det onda. Vi måste på nytt i det här landet inse, att alkoholen inte är en handelsvara vilken som helst. Vi måste försöka att bryta alkoholbruket då detta är en förutsättning för alkoholmissbruket. Mellanölets införande på den svenska marknaden var ett försök från olika intressenters sida att omstrukturera alkoholtraditionen. Av påkos tad reklam fick vi lära oss att den nya alkoholdrycken passade in i nya sammanhang. Alla kunde dricka mellanöl, det var ju en måltidsdryck nästan nödvändig att ha till hands om man ville äta en smörgås. Det var skönt med mellanöl. Det blev inne bland ungdomen att dricka mellanöl. Allt fler och framför allt allt fler ungdomar blev alkoholkonsumenter. Inom loppet av några år lyckades man skapa en speciell öltradition, som förs vidare från en människa till en annan, från en åldersklass till nästa. Ansvaret för nykterhetstillståndet faller särskilt hårt på samhället. Regering och riksdag har på olika sätt och på olika områden sökt öka den enskildes trygghet och valfrihet. Den materiella standarden har höjts och arbetstiden har förkortats. De åtgärder som gjorts för att förhindra uppkomsten av alkoholmissbruk är otillfredsställande. Majoriteten av riksdagsledamöterna har hittills ansett att opinionen inte är mogen för kraftfulla åtgärder, som skulle förbättra nykterhetstillståndet. Det har gått så långt att man uttrycker tillfredsställelse med att den årliga försämringen inte är större, Låt mig, herr talman, göra några kommentarer till vad som tidigare har sagts i kväll och i eftermiddag. Finansminister Sträng påstod att nykterhetsrörelsens företrädare i APU inte hade velat gå ens så långt som skatteutskottet här föreslagit. Detta är, herr talman, alldeles felaktigt. Förbundsordföranden i IOGT, herr Burman, reserverade sig i APU för att mellanölet skulle in på Systemet för att göra det mera svåråtkomligt. Det har sagts att om mellanölet endast får försäljas på Systemet löser det inte alla problem i den här frågan. Det är nog heller ingen som hävdat det, men jag tror att en sådan åtgärd verksamt skulle bidraga till en absolut förbättring på det alkoholpolitiska området. I motionen 640 har herr Johansson i Skärstad och vi övriga motionärer krävt en rad åtgärder, som enligt vår mening skulle bidra till att förbättra den situation som råder. Vi har ännu inte fått igenom alla dessa förslag, men vi ansluter oss ändå till skatteutskottets förslag så som detta nu föreligger. Finansministern uttalade att han fått skäll för att han avbröt provet med starkölsförsäljningen i Värmland. För att i någon mån återställa balansen vill jag i likhet med herr Carlshamre också rikta ett tack till finansministern — jag hoppas att han får ta del av detta — för att han ändå så snabbt gjorde slut på detta olyckliga prov. Jag vet att jag har många värmlänningar bakom mig när jag uttalar detta tack. Herr talman, vi står i dag i en valsituation i mellanölsfrågan. För mig har valet stått mellan omtanken om måttlighetskonsumentens bekvämlighet — eller s.k. frihet — och solidariteten med de alkoholskadade, med de unga som riskerar att bli alkoholskadade. Jag har inte haft svårt att välja. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets förslag.

Herr talman! Det har talats om publikaner och syndare här i debatten. Herr Sträng gjorde ju klart för nykterhetsfolket att de var rätt trångsynta, naturligtvis till skillnad från de övriga. Jag kanske skall presentera mig på den här punkten och berätta att jag har varit nykterist i hela mitt liv, men inte tillhört en nykterhetsorganisation förrän för några år sedan. Då gick jag in i Verdandi därför att man skaffat sig ett program som syftade till hänsyn till alla samhällsfaktorer i arbetet för nykterheten. Då först tyckte jag det var dags att gå in i nykterhetsrörelsen. Jag tror också att Gunnar Sträng — bortsett från den finansministeriella sidan av sin verksamhet — ägnat mycket mera energi åt spritfrågan än vad jag har gjort någon gång. Det skryter jag inte med, men det säger litet om kylan jag har mobiliserat — eller för övrigt inte behövt mobilisera — i den här frågan, trots att jag upplevt alkoholproblemet som ett av våra stora problem. Men allt kan man ju inte ägna sig åt, även om jag nu gör ett undantag. Sedan skulle vi nykterister vara regleringsivrare på ett speciellt sätt. Men jag kan inte finna annat — och det har ju belysts — än att på den punkten är åtminstone alla vi som yttrat oss här i kammaren helt överens. Vi bara söker olika lösningar. Det finns ingen som stigit upp och sagt: Släpp lös starkspriten! Finansministern ville hålla efter ungdomen litet speciellt — kanske för att inte han tror på sitt förslag, inte vet jag — men han föreslår det i alla fall. Nej, sanningen är den att vi är på principiellt samma linje allihop. Vi diskuterar vad som är praktiskt och förnuftigt i en enskild detalj i hela politiken. Vare sig det är finansministern eller någon annan som bedömer det som trångsynt förbehåller jag mig rätten att känna allvarlig oro för framtida generationer — liksom för dagens. Jag känner allvarlig oro för moralbildningen och för utvecklandet av det samhälle som jag efter fattig förmåga försökt medverka till, nämligen det vi kallar för socialistiskt — även om inte det heller alltid är fint i vår krassa starkölsvärld. Jag tycker att jag är ute i det ärendet och ingenting annat. Jag ber att få bli bedömd efter att jag diskuterar utifrån detta som jag tycker ädla uppsåt. Om det sedan är en klok politik är en annan fråga, men då diskuterar vi den saken och inte uppsåtet, tycker jag. Låt oss tala historia ett ögonblick. Vad sade man när man ville upphäva ransoneringen av starkspriten? Då tar vi bort glorifieringen av spriten. Vi får en rimligare inställning, och det kommer att minska efterfrågan. Man kommer att se sundare på det här. Så hette det då. Naturligtvis inträffade ingenting av det. Och jag undrar hur många av dem som försvarade den reformen som inte i grund och botten skulle ha hälsat med tillfredsställelse att vi aldrig hade tagit bort ransoneringen. Men vi vet hur det lät då: det var trångsynt att våga plädera för ransoneringens bibehållande. Själv pläderade jag så småningom för frisläppande, eftersom jag inte såg någon möjlighet i världen att föra en hyfsad debatt med dem som var anhängare av den liberala politiken med mindre man fick ett skolexempel — och det gick som jag hade väntat att det skulle gå. När sedan frågan om mellanölet togs upp till behandling fördes precis samma sorts resonemang. Jag ber folkpartisterna om ursäkt om jag använder ordet liberaler i sammanhanget. Jag avser alltså spritliberaler. Man förde samma sorts resonemang: ge folk ett starkare öl, så inträffar två härliga saker — vi motverkar ökad konsumtion av starksprit, och vi kanske slipper, eller i varje fall motverkar, bruket av knark. Vi vet att de prognoserna sprack lika skändligt som den förra jag nämnde, och jag undrar hur länge man skall hålla på innan man inser hurudan verkligheten är. All right, om man tycker att svenska folket skall supa friskt och att den här samhällsfarliga drycken skall sanktioneras och på allt sätt tillhandahållas är man inne på en linje. Men om man samtidigt framhåller — såsom alla talare gjort som företräder den liberala linjen — att mellanölskonsumtionen utgör ett stort bekymmer och att en rad åtgärder måste vidtas kan man inte, om man dömer efter de erfarenheter vi har, lägga upp resonemanget så enkelt. Om vi, när vi 1964 fattade beslutet i den här frågan, hade vetat precis vad som skulle hända hade vi säkert inte beslutat om frisläppande av mellanölet. — Jag behöver inte erinra om konsumtionskurvornas utveckling. Denna grandiosa välståndsutveckling överträffar gladeligt den allmänna välståndsutvecklingen, om man nu mäter välståndsutvecklingen i konsumtionsvolym, och i detta fall också procent alkohol. Jag är alldeles förvissad om att vi, om vi känt till hur utvecklingen skulle gestalta sig, inte skulle ha fattat det beslutet. De som då talade för frisläppandet förde samma slags debatt som framför allt finansministern har fört här i dag med sådan glänsande bravur. Det var det talet som gick hem. Och även vi socialdemokrater blundade för att det var ölindustrin som hade inspirerat hela den kampanj som ledde till det makalösa behov som vi måste täcka genom att i riksdagen fatta beslut om denna liberalisering som fått så stora konsekvenser. Det har anförts att vi inte vet hur det skulle ha sett ut om vi inte hade frisläppt mellanölet. Åja, så enkelt kommer man inte undan! Allt tyder på att vi då hakade av spärrar och lösgjorde hämningar — och det går att fortsätta långt på den vägen på det här området. Det är bara så att jag inte vill vara med om att ta ansvaret för det. Det har gått nog långt! Vi fick alltså fel 1964. När vi nu talar om att återgå till det gamla erkänner också jag att det — trots fakta som vi har att lägga på bordet — är svårare att återgå, svårare att ta tillbaka en reform än att genomföra den. Detta är fallet särskilt när förespråkarna för att behålla den fria försäljningen av mellanöl inte drar sig för att framställa dem som väljer en annan lösning än de själva väljer som trångsynta och beskyller dem för att beröva svenska folket dess frihet. Jag anser emellertid att utskottsmajoriteten har hamnat på rätt bog. Jag tror ingalunda att detta löser problemet ensamt, men jag tror att det kommer att betyda något ganska väsentligt i sammanhanget. Dessutom klargör det att vi nu vill ta itu med problemen igen. Så får vi fortsätta med en rad andra åtgärder. Jag vill inte påstå att de som vill skjuta på frågan till dess att vi har hela utredningsmaterialet framför oss i form av en proposition eller liknande tänker fel; jag förstår mycket väl att man kan ha den uppfattningen. Det är en avvägningsfråga, men jag bedömer saken så att man kan skilja ut den här detaljen och göra ett mycket gott hantverk och sedan kasta sig över det andra. Inkonsekvenser har det vimlat av i debatten här. Herr Wennerfors har räknat upp en lång rad orsaker till att folk bedövar sig med alkohol. Framför allt var det samhällets fel. Inte ett knäpp sade han om bryggeriindustrin, som var den verkliga boven i påhittet 1965. Men, herr Wennerfors, om man anser att samhället är sådant att människorna behöver ta bedövningsmedel, varför skall vi då anslå en massa miljoner och sätta människor i rörelse för att övertyga dem om att de skall passa sig för den här bedövningen? Det kan sägas vara inkonsekvent och ologiskt, men det anser inte jag. Det är däremot den verkligt logiska kullerbyttan att å ena sidan erkänna att förhållandena är enormt bekymmersamma och att åtgärder måste vidtas men å andra sidan inte göra någonting för att föra fram problemen framför ögonen på främst den ungdom som inte kan balansera den fria tillgången på mellanöl. Herr Sträng säger att man inte kan rycka loss en vara ur sitt sammanhang. Följaktligen skall frågan bordläggas utom naturligtvis hans eget förslag om höjningen av åldersgränsen till 18 år. Den detaljen kan ryckas loss ur sitt sammanhang. 1965 när det gällde att puffa uppåt liberaliseringsvägen kunde vi rycka loss en enda sak, såvitt jag vet. Det kunde vi göra nu också. Det är bara fråga om att vilja för att tala med vår ärade statsminister och min ärade partiordförande. Det är en makalös defaitism som kommit till uttryck här i kväll, framför allt hos herr Wennerfors. Jag kan inte frigöra mig från känslan att han kämpar för och försvarar sin egen grynvälling från 1965. Han har inte ens sett kampanjen Öl är skönt, som någon erinrade om här. Vid 1800-talets slut var det ett våldsamt superi här i landet. Spriten fick man nästan gratis; den skänktes bort till arbetarna i varje fall på sågverksföretagen. Så satte nykterhetsrörelsen i gång. Det talades om samhällsansvar och moralbildning. Läget blev väsentligt bättre. Det behöver inte råda någon defaitism; här gäller också att verkligen försöka slåss och kämpa för någonting, göra klart hur allvarligt läget är, göra klart att vi som försöker bygga upp en demokrati tycker att det är ett väsentligt inslag att ha en rimlig grad av folknykterhet. Till sist bryggerinäringen. Jag vill ge herr förste vice talmannen en komplimang för att han motionerat om förstatligande av bryggeriindustrin. Häromdagen blev jag definitivt övertygad om att det är nödvändigt. Det var när jag i mitt fack fick deras reklamtryck, det där blanka sjoket, där de redovisade utvecklingen. Sedan talar man om hur mycket pengar vi får in i skatt tack vare ölet, men inte ett ord om de enorma summor det kostar samhället att vi konsumerar öl och sprit. Det är att håna t.o.m. riksdagsfolket att tro att vi skulle falla för en sådan enkel reklam. Jag kan inte förstå annat än att om något är värt att tas över av samhället så är det detta. Jag blev litet förvånad över att finansministern hade en så bestämt negativ uppfattning, eftersom staten har tagit hand om starkspriten så suveränt. Jag kan inte se någon principiell skillnad — bara möjligen en praktisk — men ingen betraktar väl det som ett misstag att samhället tog över starkspriten. Det vore mycket att tillägga. Jag vill sluta med att bara konstatera att docent Bejerot — möjligen var det kollegan Eva Åsbrink som tidigare berörde detta — slår fast att det allvarliga beroendet av sprit och narkotika uppstår först när man har använt det i viss grad. Det behövs alltså inte. Den mänskliga naturen är inte sådan, utan först när man vant sig vid det blir man beroende. Därför är det strategiskt viktigt att undvika en utveckling där man alltför mycket legaliserar, populariserar och tillhandahåller detta gift för människorna, särskilt i unga år när erfarenhet och omdöme inte utgör de spärrar vi behöver.
Herr talman! Jag är medmotionär när det gäller motionen 853, som vid riksdagens början väcktes av herr Larsson i Öskevik. Motionen går ut på att riksdagen beslutar, att öl innehållande mera än 2,8 volymprocent alkohol skall försäljas enligt samma bestämmelser som gäller för starköl. Nu har detta yrkande blivit tillgodosett genom utskottets skrivning när det gäller direkta ingripanden mot mellanölet. Därmed skulle man väl vara nöjd, om man bara visste att utskottsmajoriteten också hade kammarens öra. Den här frågan är knappast av partipolitisk karaktär, och därför är väl utgången synnerligen oviss. Mot den bakgrunden är det inte så märkligt, att totalt 37 talare var förhandsanmälda vid detta ärende. Argumenten för och emot har redan redovisats av många talare, och därför skall jag fatta mig mycket kort. Mellanölet har bevisligen blivit ett problem för alltför många ungdomar. Vi här i huset behöver bara gå ut på Sergels torg för att se vad som försiggår där. Skulle jag med utgångspunkt i mitt yrke berätta om mina erfarenheter på det här området, så kanske ni inte skulle tro mig. Och ändå har ju kammarens ledamöter sett mycket själva. Många av oss har ju uppvaktats från olika håll inför den här frågans avgörande, om än med helt motstående argumentering. Även jag har både muntligen och brevledes uppvaktats från olika håll. Att sådan uppvaktning kommer från nykterhetsfolk är väl ganska naturligt, men det intressanta är att uppvaktningar kommit även från andra håll. Och det mest intressanta är uppvaktningar, som kommit från ungdomar, som själva insett faran och som vill rädda sin egen generation från ett alkoholberoende genom mellanölet, eftersom detta dessutom är så lättåtkomligt. En av de här ungdomarna, som jag har haft kontakt med — han är bara 18 år gammal — skrev för några dagar sedan en hörnartikel på ledarsidan i en kvällstidning. Avslutningen i hans artikel skall jag utan kommentarer citera. Han skrev så här: ”Debatten om mellanölets vara eller inte vara är inte en fråga om restriktioner eller inte. Det är närmast en fråga om hur mycket den vuxna generationen är beredd att offra av sin egen bekvämlighet till förmån för den unga generationens utveckling.” Det här var alltså en 18-årig yngling i dagens samhälle. Vad säger nu den del av den vuxna generationen som representerar svenska folket i riksdagen och därmed har den faktiska möjligheten att fatta ett för ungdomens framtid och utveckling mycket viktigt beslut?
Herr talman! Under den senaste tiden har man formligen vräkt över oss brev och skrifter, innehållande argument för och emot mellanölet. En av avsändarna gav uttryck åt den optimistiska uppfattningen att nya fakta och argument ännu skulle kunna tänkas påverka ledamöterna av denna kammare. Med all respekt för den i och för sig självklara grundregeln, att man i det demokratiska umgänget skall lyssna på varandra och vara beredd att ändra sig, om argumenten ger anledning därtill, måste jag konstatera att i debatten om mellanölet gäller inte den regeln, ty diskussionen förs av förbudsvännerna, inte med argument grundade på förnuft utan förankrade i tradition och känslor. Jag skall därför, herr talman, fatta mig kort och endast redovisa mina skäl för ett så oreserverat stöd åt propositionen, som min egen motion 1628 möjliggör, och jag kan ställa i utsikt att jag icke i onödan skall engagera mig i några replikskiften.

Då det gäller att motivera sitt beslut är majoriteten mer svepande i formuleringarna och man nöjer sig med allmänt tal om den olyckliga utvecklingen och ungdomens ölmissbruk — precis som om man hade anledning att beklaga sig över att en mycket väsentlig del av dagens fina ungdom över hela landet skulle vara missbrukare och på väg in i ett rusdrycksoch alkoholistelände. Knappast någon verklig bevisning förebringas.

Det torde vara helt uppenbart, att antalet nykterister i denna kammare på intet sätt svarar mot nykteristernas ringa andel av befolkningen, och därför vore det otillbörligt att beröva medborgarna, de många hyggliga och skötsamma medborgarna, rätten att fritt och som i de flesta andra länder köpa en så pass oförarglig dryck som vanligt mellanöl. Det sägs, utan försök till bevisning, att dessa de många hyggliga ölkonsumenterna skulle vara beredda att acceptera denna inskränkning för att skydda ungdomarna mot det förmenta missbruket, dvs. risken för missbruk — jag säger avsiktligt förmenta, ty det finns inte skymten av verkliga bevis för att de förhållanden som råder t.ex. på Sergels torg skulle vara typiska för landet i sin helhet. Jag har, herr talman, vid åtskilliga samtal med nykterhetsvårdare, polis, skolfolk och medicinsk expertis fått ett synnerligen starkt intryck av att utskottsmajoriteten saknar täckning för argumenteringen och att den lever i en liten värld för sig — med god förankring i nykterhetslogerna men utan kontakt med folkets breda lager. Nej, herr talman, det är inte på det sättet, som man försöker ge ett intryck av, att en stor del av den svenska ungdomen missbrukar mellanöl. Det är synnerligen starkt överdrivet att, som jag nyligen hörde en fanatiker göra, tala om den förlorade generationen, underförstått den av ölet fördärvade generationen. Däremot vet man, att en mindre grupp socialt missanpassade, särskilt i storstadsmiljö, förtär stora kvantiteter av både öl och andra stimulantia. Men det är ett socialt problem, inte ett pilsnerproblem. Och det problemet löses definitivt inte genom att man förbjuder ölförsäljningen. Det skulle snarare bli värre då, eftersom starkare varor — både sprit och narkotika — med all säkerhet skulle komma att anskaffas av dem som nu missbrukar mellanöl. De verkliga problemen kan inte ses isolerade från sitt sociala sammanhang, som jag framhållit i min motion, och de kan endast lösas om man kommer till rätta med de grundläggande bristerna i den sociala miljön. Informationsverksamhet med i verklig mening social målsättning är vad som behövs. Därigenom kan man möjligen nå fram till människorna, och då kan man klarlägga de sammanhang som leder till olika former av avvikande beteende. — När jag har föreslagit en 10-procentig uppräkning av anslaget är det inte för att kompensera den eventuella minskning som reklamskatten kanske medför, som någon skämtsamt lär ha förmodat. Nej, jag anser det väsentligt att rejält med pengar ställs till förfogande för att bl.a. möjliggöra en praktisk utformning av ett ofta svårgenomträngbart forskningsresultat och en speciell undersökning av de effekter som den i propositionen föreslagna åldersgränshöjningen får. Jag yrkar därför bifall till motionen 1628. Jag vill till sist göra ett påpekande av delvis annan karaktär. Diskussionen gäller och har i alltför stor utsträckning begränsats till att gälla enbart den lilla skaran missbrukande ungdomar och deras situation. Däremot ägnas föga uppmärksamhet åt de många människor som på olika sätt generas av dessa missbrukares sätt att uppträda, ofta i olika avseenden störande, drulligt, provocerande eller direkt hotfullt. Då jag har resonerat med ordningsmaktens företrädare om dessa missförhållanden och ställt frågan varför man inte ingriper har jag ofta fått till svar, att samhället av i dag är så mycket tolerantare än för bara 10-15 år sedan och att begreppet ”förargelseväckande beteende” inte definieras på samma sätt som då, oaktat ingen lagändring har ägt rum. Herr talman! Jag tror att vi gör både ungdomen och samhället en björntjänst genom en så långt driven tolerans, att förhållandena på exempelvis Sergels torg accepteras.

Herr talman! I den debatt om narkotikaproblem som vi hade tidigare i dag sade någon att det har gått en hel del hysteri i narkotikadebatten, och man kanske skulle kunna säga att detsamma gäller mellanölsdebatten. Jag tycker att det var rätt välgörande att höra herr Levins måttfulla anförande nyss, som kanske gav litet mera balans åt denna diskussion. I skatteutskottets betänkande nr 30 sägs det på s. 6, att skatteut skottet 1971 förordade och riksdagen begärde att alkoholpolitiska utredningen skulle behandla mellanölsfrågan med förtur med hänsyn främst till de ungdomsproblem som missbruk av mellanöl i tidiga åldrar kunde få på längre sikt. Alkoholpolitiska utredningen har i sitt delbetänkande bemödat sig om att följa detta riksdagens önskemål, och vi har fått lov att sätta åt sidan annat arbete inom utredningen för att utföra denna beställning, vilket väl också i viss mån kommer att medföra en försening av utredningens slutbetänkande. Men vi har verkligen inriktat oss på att försöka finna en lösning enligt de riktlinjer som riksdagen hade angivit. Om detta säger man nu i betänkandet att vad vi har föreslagit endast var att en 18-årsgräns för inköp av mellanöl skulle lagfästas och att mellanölsförsäljningen skulle ske över disk. Den åtgärden riktar sig framför allt mot ungdomens missbruk, som det var meningen att vi skulle gå in på. Men när utskottet började realbehandlingen, visade det sig att det inte var detta som var huvudändamålet, utan vad majoriteten inom utskottet verkligen ville var att komma åt mellanölet som sådant, eftersom det betraktades som den stora fienden. Jag betvivlar inte alls det rena uppsåtet hos dem som vill avskaffa mellanölet, men jag har intrycket att det rena uppsåtet inte motsvaras fullt ut av insikt om följderna av vad utskottet föreslår. Såvitt jag kan se innebär ju ett avslag på propositionen, som utskottsmajoriteten förordar, att det inte blir någon lagstadgad 18-årsgräns. Fortsättningsvis kommer alltså ungdomar att kunna köpa inte mellanöl men 2,8 procents pilsner utan några som helst inskränkningar. Det är väl ganska naivt att inbilla sig att de stora ungdomsgrupper som vant sig vid att dricka mellanöl plötsligt skulle övergå till att dricka saft och vatten i stället. De kommer att söka en ersättning, och då kommer naturligtvis pilsnern, som tidigare aldrig varit något ungdomsproblem, plötsligt att bli det nya ungdomsproblemet. Vi skall inte vara så naiva att vi tror att dessa ungdomar inte vet att om man till pilsnern sätter en tablett, en skvätt brännvin eller en skvätt thinner så får man en effekt som vida överträffar mellanölets. Vidare har vi det största problemet med mellanölet i storstäderna och i tätorterna. Där kommer man alltid att på nära håll ha tillgång till systembutiker, och med välvilliga kamraters hjälp kommer man nog att kunna få de varor man behöver. Det är alltså på de orter där ungdomsproblemet skulle bekämpas som man har de minsta utsikterna att göra det. Många har sagt att en lagstadgad 18-årsgräns skulle bli ett slag i luften. Jag kanske inte är lika pessimistisk. Medvetandet om att en sak är i lag förbjuden skapar ändå större respekt än vad bara en frivillig överenskommelse kan göra. När vi behandlade frågan i utredningen, kom vi fram till att vill man ha verklig effekt av en lagstadgad 18-årsgräns, så måste det också skapas instrument för att se till så långt som möjligt att lagen efterlevs. Vi fann då att försäljning över disk är det enda sätt varpå man skulle kunna underlätta för affärerna och lyfta av det alltför stora ansvar som nu läggs på kassörskorna i snabbköpsbutikerna. Nu har remissinstanserna varit hårda i sin kritik mot det förslaget, så hårda att finansministern inte ansett sig kunna lägga fram förslag i den riktningen. Jag var från början benägen att godta det resonemanget, därför att jag tycker att man får ta hänsyn till en stor och utbredd opinion som går emot ett förslag.

Då tycker jag nog att jag bör känna mig oförhindrad att vidhålla alkoholpolitiska utredningens förslag om försäljning över disk. Det förslaget har vi verkligen tänkt igenom ordentligt, och vi har funnit att det bör kunna realiseras. Det finns en motion, nr 869, av herrar Olsson i Kil och Ångström, som av utskottet lämnats utan avseende. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den motionen i så måtto att jag föreslår att riksdagen med anledning av motionen 869 i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om förslag till höstriksdagen om obligatorisk försäljning över disk av mellanöl.

Herr talman! Jag hade tänkt att begränsa mig till att diskutera huvudmannaskapet för informationsverksamheten, eftersom vi har fått två olika ståndpunkter från utskottets sida i denna fråga och en reservation.

Det är ganska naturligt att samhället i mycket hög grad är beroende av ett vitalt organisationsväsende. Organisationerna fyller ju bl.a. en mycket viktig social funktion som i detta sammanhang måste anses vara speciellt betydelsefull. Organisationsarbetet och organisationernas verksamhet bidrar ju också i mycket stor utsträckning till att bryta isolering och skapa förståelse för olika grupper i samhället. Denna funktion har ytterligare markerats inom organisationsväsendet de senaste åren. Den öppna utåtriktade, uppsökande verksamheten, speciellt bland ungdomar, har fått en ökad betydelse, och därmed ger man också framför allt unga människor ett alternativ till kommersiella intressen som på olika områden försöker konsumera ungdomens köpkraft och behov av kontakt. Jag ser i propositionen en bekräftelse på att regeringen är beredd att låta samhället ta sitt ansvar för att unga människors fritid på ett bättre sätt kan fyllas med en engagerande personlighetsutvecklande aktivitet av Nr 88 olika slag. Mot bakgrund av den generella synen är det också naturligt att Torsdagen den ungdomsorganisationerna själva anförtros ansvaret för informationsverk 25 maj 1972 samheten vars huvudmannaskap vi nu skall ta ställning till. RR Det finns flera skäl som talar för att statens ungdomsråd bör vara Mellanöl huvudman för denna verksamhet. Jag skall, herr talman, bara kort ange två av dessa skäl. För det första har ungdomsrådet en unik struktur och kontaktyta med ungdomsorganisationerna som inget annat samhälleligt organ kan visa upp i detta avseende. Det innebär att ungdomsrådet vid bedömningen av olika projekt och vid eventuella prioriteringar mellan dem är ett mycket väl lämpat organ. Ungdomsrådet har alltså en god kontakt med så gott som samtliga riksomfattande ungdomsorganisationer, oavsett om det gäller religiösa, nykterhets-, politiska, idrottseller andra organisationer. De många organisationerna som är anknutna till statens ungdomsråd bör också just genom denna anknytning kunna bidra till att öka möjligheten till en samordning av informationsverksamheten mellan olika närstående organisationer. Det andra skälet — det skälet som kanske är det avgörande — är det förtroende som organisationerna själva har uttalat för statens ungdomsråd och som visar att statens ungdomsråd har en klar folkrörelseförankring. Senast i går fick riksdagens ledamöter genom ett personligt brev bekräftelse på detta. Detta brev innehåller en mycket stark förtroendeförklaring för ungdomsrådet, och man ser förslaget om ungdomsrådet som huvudman som en förtroendeförklaring också för organisationerna själva. I brevet heter det bl.a.: ”Vi har uppfattat förslaget att utse Statens Ungdomsråd såsom huvudman som ett starkt förtroende för ungdomsorganisationerna från samhällets sida. Detta finner vi mycket positivt då många ungdomsorganisationer under en följd av år gjort insatser för upplysning inom hela ANT-området, så långt som deras knappa resurser räckt till. Vid den överläggning som Statens Ungdomsråd hade med organisationerna i början av april uttalades också stor beredvillighet för ett starkt engagemang i informationsfrågan från riksorganisationernas sida. Man förklarade sig också beredd att samverka med varandra för att nå största möjliga effekt i arbetet och att samarbeta vid materialproduktion, kursplanering m.m. De riksomfattande ungdomsorganisationerna har i tidigare informationsverksamhet och försök med nya arbetsmetoder lärt känna varandra inom Statens Ungdomsråd. Tidigare projekt har givit goda resultat och vi anser, att Statens Ungdomsråd även i den aktuella och synnerligen angelägna frågan om alkoholoch narkotikainformationen skall kunna ge de råd och det stöd, som organisationerna behöver och ge värdefull hjälp med samordningsfrågorna. Den erfarenhet Statens Ungdomsråd har i sådana frågor betraktar vi som en mycket positiv tillgång och finner det angeläget att den får ytterligare utvecklas. Vi vill alltså föreslå att riksdagen fattar beslut i enlighet med propositionens förslag om Statens Ungdomsråd som huvudman för anslaget på 5 miljoner kronor.” 186 Bland undertecknarna av skrivelsen finns några av de främsta ungdomsorganisationerna liksom Riksidrottsförbundet. Här finns både religiösa organisationer, scoutorganisationer och organisationer som Unga örnar. Tyvärr har Nykterhetsrörelsens scoutförbund felaktigt satts som undertecknare. I stället skall det vara Svenska scoutförbundet. Utöver dessa organisationer har Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Centerns ungdomsförbund, Vi unga och Nykterhetsorganisationen Verdandi i andra sammanhang ställt sig bakom propositionens förslag att statens ungdomsråd skall vara huvudman för verksamheten. Sammantaget representerar dessa organisationer ett medlemsantal som ligger en bra bit över 2 miljoner medlemmar. Jag tycker det borde vara ganska självklart för riksdagen att följa denna så klart markerade ungdomsopinion i denna fråga. Väljer riksdagen att gå emot denna opinion har man verkligen inte förbättrat förutsättningarna för informationsverksamheten. Den uppfattning som är så brett förankrad i Ungdomssverige bör riksdagen följa. Med detta, herr talman, vill jag biträda tidigare bifallsyrkanden till reservationen 3.

Herr talman! Inför debatten i kväll och den votering som vi skall ha om en liten stund har vi alla fått ta emot flera brev. Jag har ett här, som jag skall ta mig friheten att citera några rader ur. Det är en ung kvinna som skriver: ”Det är fritt fram för nykterhetsapostlar och diverse nykterhetsrörelser i massoch etermedia, som inte vet vad de talar om. Vi alkoholister som ärligt och av hela vår vilja vill få en lösning på våra problem blir nästan aldrig tillfrågade. Vi har en sak som de flesta nykterhetsapostlar saknar, nämligen erfarenhet. Vi har erfarenhet av mellanölet som en god och ”romantisk” måltidsdryck exempelvis, tills den blev en verklig förbannelsedryck, som behärskade oss helt. Det är helt och hållet ointressant och överflödigt att tala om människornas ekonomiska, sociala och kulturella levnadsvillkor, när det gäller ämnet alkohol. Det anser jag och många med mig, som är gravt alkoholskadade. Det som man först och främst skall föra fram i rampljuset, debattera och först och främst ta ställning till, är hur mycket alkohol i olika former som vi skall pumpa in i samhället och hur många ytterligare, som vi skall låta hamna i riskzonen. — — — All tillgänglig erfarenhet talar om, att det är alkoholdryckernas lättillgänglighet, som avgör missbrukarandelens uppkomst och hur många människor som skall få sina liv ruinerade.” Det intressanta är att det är så många ungdomar och ungdomsorganisationer som har engagerat sig i den här debatten och på olika vis försökt påverka de politiska beslutsfattarna här i riksdagshuset. Och egentligen är detta inte speciellt förvånande. Det är inte heller underligt om det är många ungdomar som har tappat förtroendet för både politikernas vilja och deras förmåga att komma till rätta med de här problemen, när man nu, sju år efteråt, ser vad som har blivit följden av mellanölets införande. Den totala alkoholkonsumtionen per invånare — siffran har vi hört tidigare flera gånger — är nu så hög att den ligger nära den vi hade under 1800-talets senare del, just i den tid då nykterhetsrörelsen föddes och bröt fram och genom sitt arbete tillsammans med övriga folkrörelser revolutionerade samhället och skapade förutsättningar för det välstånd som vi för närvarande har. Men vi har också nya siffror, publicerade i en bok som skolöverstyrelsen gav ut den här veckan och som nådde mig i går. De visar att två tredjedelar av pojkarna och hälften av flickorna redan i årskurs 6 i grundskolan — alltså när de är 12 år — kan klassificeras som konsumenter av alkohol. Var tredje pojke och var femte flicka i årskurs 9 — då är de alltså 15 år — är storkonsument med fem burkar öl i veckan. Jag skall inte fortsätta med statistik; vi har hört mycket av sådan i kväll. Men det paradoxala i det här läget är att samtidigt som den här utvecklingen har pågått inom ungdomsvärlden under senare delen av 1960-talet har riksdagen fattat det ena beslutet efter det andra om införande av en ny obligatorisk skola. Vi har reviderat läroplanerna för denna skola för att få den bättre och vi har gjort om gymnasieutbildningen två gånger på sju år — alltså ungefär samma tid som vi har haft mellanölet. Nu har vi 100 procent av ungdomarna i skolan tills de är 16 år, och vi har närmare 90 procent tills de är 19 år. En av de grundläggande principerna vid genomförandet av dessa skolreformer har ju varit att utbildningens syfte skall vara att utveckla eleven till en individuellt harmonisk och socialt välfungerande, ansvarsmedveten människa. Målet har varit att ge alla elever, oavsett olikhet i startförhållanden, en likvärdig utbildning med speciell hjälp för de svagaste och mest eftersatta elevgrupperna. Vi vet att lojalt arbetande lärare, annan skolpersonal av olika slag och skolledare ute på fältet verkligen har gjort allt som står i deras makt för att i praktiskt arbete förverkliga målsättningarna. Men dessa människor — som så många andra som arbetar med ungdomsverksamhet av olika slag, i föreningar eller på ungdomsgårdar — har tvingats konstatera att en stor del av deras arbete inte bara försvåras utan helt omöjliggörs genom bruket och missbruket av mellanöl. Hur skall man kunna uppöva elevernas sociala förmåga och lära dem att ta personliga initiativ genom att låta dem arbeta med skolfester, studieresor, föreningsverksamhet, lägerskolor etc. — just dessa rekommenderade arbetsformer — när en stor del av detta är omöjligt att genomföra på grund av mellanölsmissbruk? Och hur skall skolan genom en intensiv satsning på elevvårdsarbete kunna förhindra att en utveckling från enstaka skolktillfällen i förlängningen leder till asocialt beteende, när vi vet att skolket både föranletts av och självt leder till mellanölsmissbruk, som i sin tur blir inkörsporten för knark, spritmissbruk, thinner etc.? Sambandet är klart belagt i den här undersökningen som skolöverstyrelsen nu har presenterat. Och hur skall man åstadkomma en fysisk upprustning av mellanölsskadade elever så att undervisningen och omvårdnaden över huvud taget blir meningsfylld? Visst förekommer det enstaka mellanölsmissbruk även under dagtid i skolorna då och då; en och annan berusad elev uppträder. Men det är inte detta som är det stora problemet i sammanhanget. Det allvarliga är i stället det starka samband som finns mellan mellanölsmissbruk, oregelbunden skolgång, tendenser till asocialt beteende, allmän vantrivsel etc. för de elevgrupper som bäst av allt skulle behöva ett effektivt stöd. Det är de som blir utlämnade. De elever som kommer från välartade hem, växer upp i trygga förhållanden, bor i någorlunda trevliga miljöer, har god kontakt med sina föräldrar och får fina betyg, de klarar sig nog, de flesta i alla fall. Men hur går det med alla de andra, som varken får hjälp hemma eller hjälp i skolan utan är helt utlämnade åt allsköns destruktiva krafter? Det är ju den svage eleven, den som den nya skolan speciellt skulle vårda och ta ansvar för, den som lever under de svåraste förhållandena och som saknar motivation och mål för sitt arbete, som behöver den extra hjälpen. Inte så att samhället då skall tillhandahålla ett lättåtkomligt berusningsmedel, som löser problemen för stunden men skapar stora skador för framtiden, utan genom att samhället befriar eleven från det totala tryck som eleven utsätts för på grund av ett lättillgängligt öl i kombination med en allmän pop-ölkultur. Då kan man slippa problem av den typ som en 17-årig skolgrabb ger uttryck för i ett nummer av Aftonbladet för en tid sedan. Han säger: ”Jag vill säga nej, men då anses jag feg.” Låt mig till sist säga några ord om den informationskampanj om mellanöl som nu statens ungdomsråd har planerat. I motion nr 881 av herr Jonsson i Alingsås och mig föreslog vi att en intensiv information med användande av bl.a. radio och TV skulle ges om mellanölets risker. Målet med den informationen skulle vara att ge en insikt, som i sin tur skulle leda till en ändrad attityd till mellanölet och på så vis en lägre konsumtion. Men den information som föreslås i propositionen har inte samma målsättning. Man talar i stället där om att frågan skall lösas genom att alkoholoch narkotikaproblemen sätts in i sitt sociala sammanhang och genom att medvetenheten om människors sociala svårigheter vidgas, så att de alkoholoch narkotikaskadade får delaktighet i den samhälleliga gemenskapen. För att nå dessa mål föreslår man att ungdomsorganisationerna genom statens ungdomsråd skall få 5 miljoner kronor för att de skall kunna bedriva information om olika attraktiva sysselsättningar som ungdomarna kan ägna sig åt för att göra fritiden meningsfull, som alternativ till — föreställer jag mig — mellanölsdrickande. Men tydligen har man aldrig upptäckt att en stor del av denna stimulerande fritidsverksamhet blir omöjlig att genomföra just på grund av mellanölet. Prata med ungdomsledare ute på fältet! Man kanske måste ställa in scouthajken, mörkrumsarbetet för fotoklubben eller skoldansen i elevföreningen just på grund av mellanölsmissbruket. En aktivitet som man inte kan bedriva därför att mellanölet finns och missbrukas kan ju knappast bli ett alternativ till mellanölet. Informationskampanjens syfte måste naturligtvis i första hand vara att rent sakligt, men klart målinriktat och systematiskt, informera om mellanölets, alkoholens och narkotikans skadeverkningar. Först då, och i kombination med borttagande av mellanölet från den allmänna handeln, kan ungdomsorganisationerna få ordentliga möjligheter att bedriva ett effektivt ungdomsarbete igen. Jag började, herr talman, med att nämna den oro inför denna fråga som många ungdomar för närvarande ger uttryck för. Låt mig sluta med att citera ett uttalande från folkpartiets ungdomsförbund, där det heter: ”Införandet av mellanöl motiverades främst av en förhoppning av att detta skulle leda till en förskjutning av alkoholkonsumtionen från starkare till svagare drycker. Man trodde också att reformen skulle bidra till en avdramatisering av alkoholbruket, så att missbruket minskade. Verkligheten blev dock en helt annan. Konsumtionen av sprit, vin och öl har inte minskat — — — utan tvärtom ökat något. — — — Dessutom har alkoholbruket spritt sig till allt större ungdomsgrupper.

Det leder logiskt till ett yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Stålhammar har ju tidigare i tidningsartiklar och i andra sammanhang demonstrerat sin ovilja mot att statens ungdomsråd blir huvudman för den verksamhet som vi nu diskuterar. Jag tycker att det är ganska märkligt ur flera synpunkter. Framför allt är det märkligt därför att ungdomsorganisationerna själva på ett så klart och entydigt sätt markerat vikten av att statens ungdomsråd blir huvudman för informationsverksamheten. Vidare sade herr Stålhammar i slutet av sitt anförande att det är omöjligt att över huvud taget bedriva någon informationsverksamhet bland de ungdomar som vi syftar till att nå med denna information. Ja, i så fall har vi helt skiljaktiga principiella utgångspunkter när det gäller synen på människorna i samhället. Jag tror att det måste vara en viktig och grundläggande uppgift för organisationer och för människor över huvud taget att låta andra människor känna en gemenskap, komma i kontakt med den samhälliga gemenskapen, bli delaktiga i samhällsarbetet. Jag tycker alltså att det är rimligt och korrekt, såsom reservanterna har föreslagit, att också statens ungdomsråd får möjligheten att bli huvudman. Till ungdomsrådet finns via dess representantskap ett 60-tal organisationer anknutna, och det är alltså så gott som hela Ungdomssverige som den vägen kommer in. Med tanke på att organisationerna bedriver och har som målinriktning — vilket också reservanterna påpekar — en uppsökande verksamhet, som syftar till att nå kontakt med dessa grupper, tycker jag att vi skall utnyttja det utmärkta instrument som Organisationssverige utgör.
Herr talman! Om herr Gustavsson i Nässjö hört upp litet bättre, så hade han hört vad jag egentligen sade. Jag sade inte att det var omöjligt att bedriva informationsverksamhet, därför att mellanölet fanns hos de här grupperna, men jag sade att till stor del är det omöjligt att bedriva viss föreningsverksamhet, därför att mellanölet saboterar många av de olika verksamhetsformerna. Herr Gustavsson i Nässjö kan t.ex. sätta sig vid telefonen och ringa runt till ett antal rektorer och fråga dem i vilken utsträckning man fortfarande anordnar skoldanser, skolfester eller traditionella skolresor och i vilken utsträckning man har slutat med detta just därför att man inte klarar av mellanölsproblematiken. Jag tror att statens ungdomsråd mycket väl kan sköta uppgiften att genom ungdomsorganisationerna aktivera föreningarna. Det är helt riktigt. Men min uppfattning är att den information som nu skall gå ut skall inte i första hand ha till uppgift att öka organisationernas allmänna ungdomsverksamhet, utan den måste ha till syfte att minska mellanölskonsumtionen genom en saklig upplysning om mellanölets skadeverkningar. Sedan kan steg nummer två bli ett allmänt stöd för att få fart på ungdomsverksamheten när ett av de förnämsta hindren för denna — mellanölet — eliminerats.
Herr talman! När man här talar om missuppfattningar kanske vi också skall rätta till en grundläggande missuppfattning som herr Stålhammar gjorde sig skyldig till och som närmast ger det intrycket att han inte ens har läst propositionen. Herr Stålhammar sade att de 5 miljoner kronor som det här gäller avser ett allmänt organisationsstöd. Så är det inte alls, utan meningen är att organisationerna skall utnyttjas som instrument för att nå ut med informationen. Däri ligger en avgörande skillnad. Det kan möjligen vara den missuppfattningen som gör att herr Stålhammars resonemang förefaller så underligt. Om jag uppfattade rätt yrkade sedan herr Stålhammar bifall till utskottsmajoritetens förslag också när det gäller informationsverksamheten. Oavsett om CAN eller statens ungdomsråd är huvudman måste problemet i så fall vara lika stort, och då kan jag inte begripa varför det skulle vara bättre att välja CAN. Jag tycker att alla andra synpunkter klart talar för att statens ungdomsråd bör vara huvudman. Detta är inte en fråga om vad man som nykterist eller som inte nykterist skall tycka, utan jag ser det som en allmän fråga om hur samhället skall få den största och bästa effekten av de medel som ställs till förfogande för att nå ett i detta sammanhang mycket väsentligt mål.

Herr talman! Som framgår av skatteutskottets förevarande betänkande har frågan om informationsverksamheten behandlats också i kulturutskottet, som normalt handlägger sådana frågor när det gäller ungdomsorganisationerna och nykterhetsorganisationerna. Låt mig inom parentes säga att den ordning vi har här i riksdagen är litet anmärkningsvärd. I ett fackutskott diskuterar vi kanske prioriteringen av något 100 000-tal kronor, men sedan handläggs helt plötsligt ett ärende som rör summor av storleksordningen 5 miljoner kronor i ett helt annat utskott. Man kanske kan fundera litet på om det är så klokt att ha en sådan ordning. När vi i kulturutskottet har behandlat denna fråga, så har vi inte gjort det utifrån den utgångspunkt som i alltför hög grad har kommit att prägla dagens debatt både i huvudfrågan och i denna detaljfråga om informationen. Här har debatten nämligen förts utifrån en polariserad utgångspunkt, där man bl.a. har spelat ut nykterister mot icke-nykterister. Detta är en fråga som angår alla människor i vårt samhälle, och den skall inte lösas på det viset. När vi här i riksdagen fattar beslut gör vi inte det utifrån en sådan polariserad utgångspunkt, och det skulle vara oriktigt om vi gjorde det. Vid bedömningen av denna detaljfråga är det utomordentligt väsentligt hur informationen skall skötas. Den får inte skötas så att man spelar ut grupper mot varandra, ty då förfaller hela avsikten med informationskampanjen, som är att göra människorna medvetna om de risker mellanölet och andra gifter i samhället utgör för personer som på olika sätt befinner sig i ett svaghetstillstånd. Jag tycker — och jag säger det utan att på något sätt vilja utmana utskottets majoritet — att när utskottet går emot att ungdomsorganisationerna skall ha hand om informationen, så skriver utskottet på sådant sätt att man alldeles i onödan medverkar till en polarisering. I konstitutionsutskottet försökte vi förstärka den tanke som finns i propositionen, att man skall samspela CAN och ungdomsorganisationerna i största möjliga utsträckning, men samtidigt ansåg vi oss böra villfara ungdomsorganisationernas önskan så långt som möjligt.

Därför är det olyckligt att skatteutskottet inte har följt kulturutskottets samskrivning av de här frågorna, utan tvingar oss till en delvis polariserad röstning. Jag ser mig fördenskull också nödsakad att säga att jag anser det vara riktigare att rösta på reservationen 3 i detta sammanhang än att rösta med utskottsmajoriteten — det skulle ju vara emot den önskan som ungdomsorganisationerna har uttalat. Herr talman! Jag vill alltså, med hänvisning också till det som herr Gustavsson i Nässjö har läst upp tidigare, vädja till kammaren att ta hänsyn till den breda ungdomsopinion som finns i detta avseende och följa förslaget i reservationen 3 vid skatteutskottets betänkande, med förslag om att informationsverksamheten skall handläggas via statens ungdomsråd.

Herr talman! De flesta argument som gäller detta ämne lär väl vara uttömda nu. Jag skall därför endast betona några saker som visserligen redan har nämnts men som jag tror ändå kan behöva bekräftas. För det första har mellanölet ökat den totala alkoholkonsumtionen. För det andra har den målsättning misslyckats som man hade från början, nämligen att införandet av ett mellanöl skulle medföra en övergång från alkoholstarka drycker till alkoholsvagare. Detta har sagts tidigare i dag, och jag tror att det också har bestyrkts med siffror. Jag kan bara uttrycka min förvåning över att ett så löst grundat påstående kan gå ut i massmedia som det som gjordes i Familjespegeln på morgonen i dag, att det hade blivit en övergång från alkoholstarkare drycker till alkoholsvagare. Vi har tidigare här fått reda på att den övergång som har skett är en övergång från den alkoholsvagare pilsnern till det alkoholstarkare mellanölet. För det tredje har mellanölsbruket framför allt brett ut sig bland ungdomen. Någon talare sade för en stund sedan att det är en liten grupp som är drabbad. För ett par dagar sedan fick jag i min hand en skrift från skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen har på våren 1971 — alltså ganska nyligen — gjort en enkätundersökning av årskurserna 6 och 9 i hela landet. Därvid har man funnit att i årskurs 6 — det är väl 13-åringar där — 65 procent av pojkarna och 55 procent av flickorna är alkoholkonsumenter.

Man har också i den undersökningen funnit ett starkt positivt samband mellan storkonsumtion och vantrivsel i skolan, ogiltig frånvaro, rökning, narkotikamissbruk, sniffning och hög berusningsbenägenhet. Jag hoppas att den som tidigare sade att de som var nykterister har mycket dålig grund ändå har respekt för skolöverstyrelsens gjorda undersökningar och resultatet av dem. Att ungdomen blivit särskilt träffad framgår också av en annan del av boken Ungdom Alkohol, där det heter: ”Utifrån de undersökningar vi presenterat kan vi göra följande allmänna slutsatser att ungdomens alkoholkonsumtion har gått ned i åldrarna och breddats både vad beträffar debutandel och dryckesfrekvens. Under en 20-årsperiod har andelen helnyktra ungdomar minskat med 70 procent. 1971 har mer än varannan pojke och flicka alkoholdebuterat.

Han gör detta på grund av de livserfarenheter han har. Jag har själv läst hur läkare har funnit att alkoholförtäring i unga år kan orsaka livslånga hjärnskador. Herr Carlshamre påminde också därom, och jag tycker att vi borde känna tyngden av detta ansvar när vi går att besluta i denna fråga. Mellanölet utgör också inledningen till starkare njutningsmedel. Flera har menat att om vi tar bort mellanölet kommer man automatiskt att gå över till andra njutningsmedel. Alkoholpolitiska utredningen skriver: ”Det förefaller vidare som om missbruk av mellanöl bland ungdom ofta är förenat med missbruk av andra alkoholdrycker och/eller narkotika. Det har sålunda kunnat konstateras ett starkt samband mellan nyttjande av alkohol och hasch i ungdomskretsar.” I den undersökning som är gjord av skolöverstyrelsen skriver man: ”Några av de tidigare redovisade undersökningarna tyder dock på att de unga inte bara dricker öl, utan sedan de väl har debuterat dricker de mer eller mindre av andra sorter. De dricker i de flesta fall första gången öl för att sedan ”trappa upp” sina alkoholvanor. Man ställer sig automatiskt frågan vad som kan ligga bakom en successiv övergång från alkoholsvagare till starkare drycker — något som är betänkligt ur skadesynpunkt.” Detta visar att det ligger någonting i talet om att mellanölet många gånger är inkörsporten till starkare spritdrycker eller till narkotika. Herr talman!

Upplysningstjänsten skriver: ”Som sammanfattning av resultaten från ovanstående undersökningar kan sägas att den totala alkoholkonsumtionen per invånare över 15 år har stigit kraftigt till följd av den ökade maltdrycksförsäljningen. Vidare föreligger ett stort antal rapporter om storkonsumtion och missbruk av mellanöl bland ungdom. Utvecklingen har gått i riktning mot att ungdomar alkoholdebuterar tidigare och skaffar sig på så sätt tidigare alkoholvanor. Om den frivilliga åldersgränsen eller andra åtgärder som vidtagits för att förebygga olägenheterna av mellanölsförsäljningen generellt sett haft någon inverkan på ungdomens alkoholvanor är okänt.” Herr talman! Enligt min mening borde allt som är sagt och de undersökningar som gjorts tala för att vi nu fattar ett beslut som befriar vår ungdom från de faror som ligger i att mellanölet nu är för lättillgängligt. Härmed skulle vi tjäna vår fina ungdom på bästa sätt.

Herr talman! Låt oss först och främst konstatera att den debatt som nu förs är synnerligen infekterad, kanske inte här i kammaren i dag, men utanför. Som nyvald ledamot hade jag inte trott att jag skulle kunna bli utsatt för så många försök till påverkan som under de senaste veckorna. Bl. a. har vi under denna tid fått ett otal skrifter för eller mot mellanöl. För ett par dagar sedan fick vi en ungdomspocketbok av Lars Thornell: ”Det stora ölkriget”. Då jag inte är absolut säker på att alla kolleger här i kammaren haft tillfälle att läsa den boken, tillåter jag mig att citera ett par meningar ur första kapitlet, som återspeglar ett samtal mellan Gunilla och Lasse, båda knappt 13 år gamla. ”Han drog sin ena hand försiktigt över hennes tröja, nuddade över magen med fingertopparna: Får jag då — — — röra dom, stammade han.” Vidare: ”Du har behå, Du — — — det känns, sa han och tyckte, att rösten icke längre var hans.” ”Med ens flög Svante genom huvudet på honom. Svante, som jämt skröt om sina brudar, allt han gjorde med dem — — — det svinet.” Kammarkamrater! Är detta verkligen lämplig litteratur för våra 13-åringar? Det är ju till denna åldersgrupp författaren vänder sig. Har det inte gått litet väl långt då vi tillställs denna och liknande skrifter? Ändamålet tycks i allra högsta grad helga medlen. Jag tror nog att vår finansminister tål att läsa om sig själv som John Finkelman, och jag tror inte att vår kollega Alf Wennerfors tar illa upp då han läser vad riksdagsman Brännerfors säger. Vi andra tål säkert vad som står om riksdagsmännen i allmänhet. Men nog skapas det genom dylika skrifter en helt felaktig bild hos våra ungdomar och hos allmänheten både om riksdagens arbete och om hur vår bryggeriindustri och dess ledning arbetar. Jag tycker vi skulle försöka undvika dylika överdrifter. Herr talman! Att något måste göras det är väl alla överens om. Det vi inte är överens om är hur vi skall lösa problemen. Låt oss nu inte kasta ut barnet med badvattnet. Låt oss i stället försöka nyansera debatten något. Debatten tar ju inte slut i och med dagens votering. Jag kommer att lägga min röst för reservationen 1 av herr Brandt m.fl. Jag vill däremot inte stödja reservationen 3. I detta avsnitt anser jag att utskottsmajoriteten står för den bästa lösningen.

Herr talman! När jag nu fått ordet i de sista minuterna av denna debatt är alla tänkbara argument både för och emot skatteutskottets förslag, att behandla mellanölet som rusdryck, redovisade. Den i TV i går redovisade rapporten och redovisningen på Dagens Nyheters ledarsida i dag ger klara fakta. Och de samhällssociala skadeverkningar där mellanölet är inblandat — inte minst bland unga människor, som vi alla vill värna om och hjälpa — är ovedersägligen fastslagna bl.a. i debatten i dag. Jag kan helt instämma i de anföranden som tidigare har hållits av herrar Wärnberg, Larsson i Umeå, förste vice talmannen Bengtson och Wiklund i Stockholm och andra som har talat i samma anda. Jag har en hemställan, som jag fick i går, att framföra till riksdagen från 433 medborgare i en kommun i mitt hemlän — Skaraborgs län — som egenhändigt undertecknat den. Av dem är ca 40 procent ungdomar i mellersta tonåren. Denna hemställan har tillkommit spontant och utan annan medverkan från min sida än att jag lovat framföra den här i riksdagen. Den utmynnar i ett instämmande i vad som framförts från De kristna samfundens nykterhetsrörelse, DKSN, nämligen att mellanölet skall behandlas som rusdryck. Den sammanfaller också med en vädjan som i dagarna tillställts riksdagens ledamöter från DKSN:s ungdomskommitté att följa skatteutskottets majoritetsförslag. De ungdomsorganisationer som här representeras arbetar ideellt, oegennyttigt och för samhället positivt i ungdomsvärlden. Jag citerar: 250 000 ungdomar inom svensk kristenhet föreslår att mellanölsförsäljningen stoppas i livsmedelshandeln samt att mellanölet för övrigt görs svåråtkomligt för ungdom.” Herr talman! Jag kan konstatera att jag förbrukat kanske inte fullt hälften av den angivna tiden, och jag instämmer i de yrkanden om bifall till utskottets hemställan som tidigare har framställts.

Herr talman! Genom att bevilja anslag till en del forskningsprojekt och inte till andra styr samhället forskningens inriktning. Frågan om vem som bär ansvaret för denna styrning diskuterades för någon vecka sedan i samband med en interpellation angående forsknings beredningens arbete. Det är med nuvarande ordning mycket svårt för riksdagen, som ju ytterst bär det ekonomiska ansvaret, att skaffa sig en tillräcklig överblick för att kunna göra prioriteringar som bygger på väl definierade och diskuterade värderingar. Man tvingas i utskotten att ta ställning till anslag utan möjlighet att överblicka hur detta forskningsobjekts angelägenhetsgrad förhåller sig till andra, som nekats tillräckliga anslag. Riksdagen har i år tvingats skära ned äskade anslag till forskning om bl.a. fusionsenergin, biologisk bekämpning och ekologi med den motiveringen att medel saknas. Genom att nu bifalla näringsutskottets yrkande i betänkandet nr 37 är det alltså meningen att vi skall prioritera rymdforskningen framför allt det vi förut skurit ned anslagen till. Men anser vi verkligen att det är viktigare t.ex. med alltmer avancerat tekniska metoder för flygkontroll än metoder att kontrollera att den ekologiska balansen bibehålles? Vill vi hellre ha förfinade väderleksprognoser och bättre TV-överföringar med satellit än ökad möjlighet till billig miljösäker energi för framtiden genom en rejäl satsning på fusionsenergiforskningen? Eftersom resurserna inte räcker till alla angelägna forskningsprojekt måste ett urval ske. Vem bär ansvaret för prioriteringarna? Jag har känt ett behov av att ta avstånd från regeringens val. Propositionen 48 föreslår att en särskild delegation för rymdverksamhet blir inrättad och ett statsägt bolag bildas den 1 juli 1972.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
Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden ber jag att få nöja mig med att, med instämmande i övrigt i de synpunkter som har framförts av fru Hambraeus, yrka bifall till reservationen av fru Hambraeus och herr Hallgren vid näringsutskottets betänkande nr 37 och till reservationen av fru Nordlander vid utbildningsutskottets betänkande nr 27

Herr talman! Jag har antecknat mig för ett anförande på tio minuter, men eftersom talarna på reservanternas sida har varit rätt kortfattade, skall också jag vara det. Jag ber enbart att få yrka bifall till utskottets hemställan i såväl näringsutskottets betänkande nr 37 som utbildningsutskottets betänkande nr 27.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

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att under miljövårdskonferensen komma till rätta med den allmänna oordning som nu råder kring riksdagshuset. Rikspolisstyrelsen har i samråd med polisledningen i Stockholms polisdistrikt bedömt att bevakningsoch säkerhetsarbetet i samband med miljövårdskonferensen kommer att kräva betydande personalförstärkningar till Stockholms polisdistrikt. Sådana förstärkningar kommer därför att ställas till förfogande för polismästaren i Stockholms polisdistrikt. Riksdagshuset är en av konferenslokalerna. Det innebär att riksdagshuset och området där omkring kommer att ägnas särskild uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Carlström har frågat mig hur länge jag anser att utlåning av polismän mellan två polisdistrikt — med hänsyn till stora reseoch traktamentskostnader — lämpligen bör fortgå innan omplacering av personal sker. Fordras tillfälligt polisförstärkning i ett polisdistrikt, kan länsstyrelse beordra polisman som är anställd i annat distrikt till tjänstgöring i distriktet. Fordras förstärkning med större polisstyrkor eller för längre tid, skall frågan avgöras av rikspolisstyrelsen. Föreligger stadigvarande behov av polisförstärkning i ett polisdistrikt, bör detta i första hand tillgodoses genom att nya tjänster inrättas i distriktet eller eventuellt genom omplacering av tjänster. Det finns ett antal mindre polisdistrikt som inte har resurser att klara av mer kvalificerade utredningar eller undersökningar som kräver särskilt utbildad och erfaren utredningspersonal. För att avhjälpa detta behov får efter länsstyrelsens närmare bestämmande annat polisdistrikt ställa lämplig personal till förfogande. Hur länge sådan personal skall tjänstgöra i det mindre distriktet får avgöras efter prövning av omständigheterna i varje särskilt fall.

Herr talman! I herr Carlströms frånvaro har jag blivit ombedd att mottaga svaret på den av honom ställda frågan.

Omfattningen av denna extra arbetskraft beräknas till i genomsnitt 2 1/2 årsarbetare. Resekostnader och traktamentskostnader för denna personal var under kalenderåret 1971 26 000 kronor. För hela perioden, som nu är uppe i sju år, beräknas kostnaderna till i genomsnitt 25 000 kronor årligen. Det kan tyckas bli rätt mycket pengar om detta är ganska allmänt förekommande i våra polisdistrikt. För detta polisdistrikt rör det sig faktiskt om 175 000 kronor. Då tycker man att det borde varit på sin plats att göra en omplacering i stället för att som nu är fallet utlåna polistjänst från Karlskrona och betala dessa höga reseoch traktamentskostnader.
Herr talman! I frågan hade inte angivits vilket konkret fall det rörde sig om. I det åberopade fallet, där polispersonal har placerats om från Karlskrona till Karlshamn, är förklaringen såvitt jag kan förstå att Karlshamn är ett litet polisdistrikt. De små polisdistrikten har i vissa situationer inte tillgång till erforderlig personal, och det nödvändiggör utlåning. Denna fråga har uppmärksammats under arbetet med den nya indelningen i polisdistrikt, och på lång sikt är det meningen att man skall försöka få polisdistrikten så dimensionerade att situationer av detta slag inte skall behöva uppstå. Utan att känna till detaljerna i det exempel som nämnts här kan jag rent allmänt säga att dessa frågor på sikt kommer att lösas i och med att vi får en förbättrad polisdistriktsindelning.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det kompletterande svaret. Då är det väl att hoppas att det blir bättre när vi får ny polisdistriktsindelning. Karlshamn har varit överbelastat av utredningsärenden. Så sent som för två månader sedan hade man inte ens börjat utreda trafikolyckor som inträffat under 1971. Det är 6 mil mellan Karlshamn och Karlskrona. Förutom att det blir reseoch traktamentskostnader går det också åt en restid på 2 timmar varje dag, vilket gör 10 timmar i veckan. På ett år blir det 500 timmar och under sjuårsperioden har det alltså gått åt 3 500 timmar i restid, då dessa utredningsmän sitter i sina bilar och inte kan sköta något utredningsarbete. Om de i stället hade varit placerade i Karlshamn hade de hunnit med mycket av det utredningsarbete som nu ligger och väntar på poliskontoret i Karlshamn.